Propositioner ställs först beträffande utskottets hemställan och därefter i fråga om motiveringen. Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet i dess helhet skall återförvisas till utskottet.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 60 behandlas proposition nr 175 om ändring i lagen om tulltaxa jämte motioner. Propositionen bygger i princip på riksdagsbeslutet vid 1978/79 års riksmöte och utgör främst ett fullföljande av beslutet om tullskyddet för trädgårdsprodukter. Riksdagen beslöt ju då på grundval av ett enhälligt förslag från skatteutskottet att bifalla förslag i motionen 1978/79:2473, bl.a. att regeringen skyndsamt skulle utarbeta skyddsåtgärder som omedelbart skulle kunna sättas i kraft i situationer med onormalt låg prissättning av importvaror. Riksdagen biföll alltså skatteutskottets förslag att begära att regeringen skyndsamt skulle utarbeta skyddsåtgärder mot lågprisimport. Trädgårdsutredningen fick i uppdrag att framlägga förslag till skyddsåtgärder av nämnda slag. Utredningens förslag redovisades den 18 december 1979 i promemorian Skyddsåtgärder mot lågprisimport av trädgårdsprodukter. Utredningen framhåller bl.a. att det ofta förekommer import av trädgårdsprodukter till priser som avsevärt understiger vad som normalt gäller. Lågprisimporten kan avse såväl större som mindre partier och förekomma under längre eller kortare tid. Importen kommer från olika delar av världen. Det kan vara öststaterna, Medelhavsländerna, de västeuropeiska länderna eller någon annan del av världen. Ofta rör det sig om överskottsproduktion som man önskar avsatt i Sverige. En bidragande orsak till att andra länders överskottsproduktion på detta sätt avsätts på den svenska marknaden är det förhållandet att Sverige under långa perioder av produktionssäsongen är den enda marknaden i norra och västra Europa som varken är stängd för import, som Norge och Finland, eller skyddas av importminipriser eller kombinationstullar, såsom förhållandet är inom EG. Detta ger något av bakgrunden till de problem som trädgårdsnäringen har och som riksdagen vid förra riksmötet ställde sig mycket förstående till. Utredningen redovisar nu olika alternativ, varav jag skall nämna två, dels det som regeringen delvis stannat inför, kombinationstullar, dvs. värdetull jämte minimivikttull, dels importminimiprissystemet. Ur odlarsynpunkt och för att trygga en svensk odling av trädgårdsprodukter är givetvis minimiprissystemet det effektivaste. Men regeringen har stannat för kombinationstullar, och om det förslaget är skatteutskottet enigt. Vad som skiljer reservanter och utskottsmajoritet åt är frågan om under vilka perioder värdetull skall kombineras med minimivikttull eller s.k. miniskydd. Jag vill betona detta för att inte saken skall göras större än vad den verkligen är. I motioner av mig och andre vice talmannen Thorsten Larsson samt av Håkan Strömberg och Hans Pettersson i Helsingborg har framställts kravet att minimivikttullskydd skall införas för ytterligare någon tidsperiod. Yrkandena innebär för slanggurkor att det införs en minimivikttull, på 50 kr.

Reservanterna i utskottet har ställt sig bakom dessa yrkanden. För att bevara och skapa någon trygghet för odlare och anställda måste, som riksdagen uttalade förra året, värdetullarna kompletteras med det grundskydd som minimivikttullarna utgör. I riksdagsbeslutet våren 1979 beslöts om en värdetull på 17 96 för tomater under perioden den 16 april-15 maj. I EG-förhandlingarna har man måst frångå detta, och i enlighet med förhandlingsuppgörelsen föreslås tullsatsen under denna tidsperiod vara 10 90. Men i förhandlingar med EG medgavs också rätt för Sverige att kombinera denna lägre tullsats med en minimivikttull på 50 kr. per 100 kg. Som framhålls i reservationen anser vi reservanter det vara särskilt anmärkningsvärt att nedsättningen av tomattullen från 17 till 10 90 under tiden den 16 april-15 maj inte kombineras med en minimivikttull trots att överenskommelsen med EG medgav detta. Vad reservanterna begär är således endast att propositionsförslaget kompletteras med det grundskydd som minimivikttullen utgör — ett yrkande som helt överensstämmer med det resultat som uppnåtts i förhandlingarna med EG. Jag är förvånad över att propositionen inte innehåller detta förslag, inte minst med tanke på riksdagens och skatteutskottets mycket bestämda uttalande vid förra riksmötet. Riksdagen har under senare år — och med all rätt — vidtagit åtgärder av olika slag för att skapa trygghet i anställningar. I denna fråga är vi också eniga om att skapa bättre trygghet för denna näringsgren genom införande av en värdetull. Vad vi tvistar om är skyddet vid en verklig lågprisimport, en import som kan spoliera företags framtidsmöjligheter. När vi nu är överens om införandet av systemet med värdetull, är jag förvånad över motståndet mot det grundskydd som en minimivikttull innebär — ett grundskydd som vi alla egentligen hoppas inte skall behöva träda i funktion men som, om det träder i funktion, har till uppgift att förhindra att problemen blir alltför besvärliga för odlare och anställda. Fru talman! Vi hade i går en mycket lång debatt i riksdagen om en annan del av vårt näringsliv. Vi var också då — vilket förslag man än ställde sig bakom — eniga om att satsa väsentliga belopp för att skapa trygghet för de anställda.

Vi skall dessutom lägga märke till att det inom svensk trädgårdsnäring i dag är sysselsatta lika många som inom varven, ca 20 000 personer. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen av herr Wärnberg m.fl.
Fru talman! För ett år sedan godkände en enig riksdag regeringens förslag till ny tulltaxa för bl.a. slanggurkor och tomater. Principen var att det skulle ske en övergång från vikttull till värdetull. Nackdelarna med det gamla systemet var att de tidigare tullarnas skyddseffekt minskade i takt med inflationen. Därför är, även om kontrollsvårigheterna ökat med värdetullsystemet, detta uppenbarligen att föredra. Som resultat av ett par borgerliga motioner beslöt riksdagen också för ett år sedan om en snabbutredning för att förbättra skyddet mot lågprisimport. Det är som bekant detta nya lågprisskydd som dagens debatt handlar om. Regeringspropositionen, som stöds av en majoritet bestående av skatteutskottets moderater och folkpartister samt tre socialdemokratiska ledamöter, innebär att man för gurka och tomater under viss tid av året kombinerar värdetullen med en minimivikttull på mellan 50 och 70 öre per kilo. Reservanternas förslag innebär att man tidigarelägger minimivikttullen för gurkor med en månad och för tomater med två och en halv månader. Stig Josefson var nu förvånad över att man inte kunnat få ett enhälligt utskottsbetänkande i denna fråga. Även om det inte är några revolutionerande skillnader mellan utskottets och reservanternas förslag, tycker jag ändå att det är anmärkningsvärt att utskottets centerpartister med en reservation i detta fall går emot en proposition från den egna regeringen. Det är nämligen alldeles uppenbart att de nya förslagen till tulltaxor är — och självfallet också måste vara — en sammanjämkning mellan dels intresset att skydda den inhemska trädgårdsnäringen, dels önskan att slå vakt om konsumentintressen och frihandel. Det finns också några andra goda skäl för riksdagen att bifalla propositionen och avslå reservationen. 1. Även om GATT-avtalet medger de av reservanterna föreslagna tidsändringarna för minimivikttullarna utan omförhandling, kan det knappast vara lämpligt att i nuläget fullt utnyttja de skyddsmöjligheter som står till buds. Produktionen i vårt land skulle anpassas till de nya reglerna, och några skyddsåtgärder i reserv skulle inte finnas utan nya överläggningar med EG-länderna. Sverige är mer än de flesta andra länder beroende av exporten, varför ett fritt varuutbyte betyder oerhört mycket för vår levnadsstandard. Därför skall vi akta oss väldigt noga för att införa handelshinder som inte är absolut nödvändiga för att skydda den inhemska produktionen. Det kan tilläggas att hälften av vår export går till EG-länderna. 2. Enligt flera remissvar till trädgårdsnäringsutredningens betänkande har man inte kunnat påvisa några varaktiga negativa verkningar av s.k. lågprisimport av berörda varor. 3. Enligt GATT:s artikel VI finns det möjlighet att överta överskottsutbud som utgör väsentlig skada med antidumpingoch utjämningstullar. Artikel IX i GATT:s avtal ger också möjlighet till nödfallsåtgärder när så kan vara påkallat. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Knut Wachtmeister uttrycker förvåning över att centerpartisterna här har gått emot regeringens proposition. Jag vill då säga att det var centerpartiet som stod bakom också den motion som vann riksdagens enhälliga bifall förra året. Med det starka uttalande som gjordes då känner vi en viss förpliktelse att följa upp det beslut som förra årets riksdag fattade. Nu säger herr Wachtmeister att vi skall tänka på konsumenterna och på frihandeln. Jag måste säga att jag blir förvånad över detta uttalande. Här gäller det att under en något längre period än den regeringen har föreslagit skapa ett ökat skydd med 50 öre per kilo. Jag tror inte att man kan betrakta detta som ett problem för frihandeln eller konsumenterna. Skulle vi ha räknat på samma sätt i gårdagens debatt när det gällde vad de kostnader som vi då beslutade om skulle komma att innebära för konsumenterna vet jag inte var vi skulle ha hamnat — och då nämndes det ingenting om detta. Jag tycker vi skall vara måna om att behandla olika befolkningsgrupper i vårt samhälle med hänsyn till deras existensmöjligheter. Sedan säger herr Wachtmeister att man skapar handelshinder. Ja, om man hade gått ut ifrån att vi hade tvistat om värdetullen, skulle jag ha kunnat förstå resonemanget om att man skapar handelshinder. Men när det gäller värdetullen är vi helt överens. Att ha ett något bättre grundskydd i en situation när vi översvämmas av import från länder, som kanhända har överskott som de inte kan bli av med på annat sätt, kan väl inte anses skapa några handelshinder. Enligt den rapport jag har fått om förhållandet förra året skulle faktiskt minimivikttullarna, som vi här yrkat på, inte träda i funktion annat än vid en direkt lågprisimport från ett par av öststatsländerna. Jag tycker att man bör se på hur verkligheten är. Även om man är mån om frihandeln bör man tänka på den grupp människor som ägnar sin arbetstid åt att producera livsmedel för svenska folket och som också skall ha ett visst mått av trygghet.
Fru talman! Jag är övertygad om att Stig Josefsons partivän jordbruksministern Anders Dahlgren tog hänsyn till de synpunkter som Stig Josefson här framfört när Anders Dahlgren skrev under regeringspropositionen i fråga.
Fru talman! Här är det egentligen inte fråga om vad statsrådet har tagit hänsyn till, utan jag tycker att riksdagens ledamöter skall ta hänsyn till sakfrågan. Detta är inte en fråga av den storleksordningen att den bör uppfattas som partipolitisk. Detta är en mycket liten fråga, men för de människor som är sysselsatta inom denna del av vårt näringsliv har den stor betydelse. Därför tycker jag inte att vi skall betrakta detta som ett slags storpolitisk fråga.

Fru talman! När riksdagen förra året gav regeringen i uppdrag att skyndsamt lägga fram förslag om skyddsåtgärder mot lågprisimport av trädgårdsprodukter skedde det med anledning av den mycket svåra situation som trädgårdsnäringen befann sig i. Avsikten var att vi skulle få ett andrum för att klara de problem som den svenska trädgårdsnäringen under senare år haft att brottas med. Tyvärr kan vi konstatera att situationen för trädgårdsnäringen sedan dess inte har förbättrats, utan genom de senaste prishöjningarna på olja och genom höjda räntor har förhållandena för trädgårdsnäringen ytterligare försämrats. Av det betänkande som vi nu behandlar och där vi har att ta ställning till propositionen angående skyddet mot lågprisimport framgår att tullskyddet för import av en stor del trädgårdsprodukter är bundet i GATT-avtal samt att de produkter som är bundna av avtalet och beträffande vilka det i propositionen föreslås ändringar i tullbestämmelserna har varit föremål för omförhandlingar enligt bestämmelserna i GATT-avtalet. Jag måste tyvärr konstatera att varken propositionen eller utskottsmajoriteten velat utnyttja det skydd för den svenska trädgårdsnäringen som GATT-förhandlingarna gav utrymme för. När det gäller det förslag som läggs fram i propositionen skall jag begränsa mig till att beröra den del som är en av de mest väsentliga inom svensk grönsaksodling — gurka och tomater. Det nya förslaget innebär att värdetullen kombineras med en minimivikttull under den tid då vi har tillgång till produkter från svenska odlingar. Jag har inget att erinra mot förslaget i dess helhet. Det ger på många områden ett bättre skydd för den svenska trädgårdsnäringen än det nuvarande, speciellt mot dumpning av tillfälliga överskott som kommer in till försäljning på den svenska marknaden. Och förslaget kan heller inte anses strida mot vår tidigare frihandelsvänliga politik, som utgör en prispress på våra inhemska producenter, så att konsumenterna kan erhålla ett rikt urval av varor till rimliga priser. Men med tanke på den svåra situation som svensk trädgårdsnäring befinner sig i — marginalerna där är mycket små — kan även mindre störningar få rent katastrofala följder för i synnerhet den svenska grönsaksodlingen. Utskottsmajoriteten har följt propositionens förslag om under vilka tider som värdetullen skall kombineras med en minimivikttull. Det gäller, som Stig Josefson här sade, för tomater under tiden den 1 juli-den 31 oktober och för gurka under tiden den 1 juni-den 30 september. För att förbättra sysselsättningsförhållandena inom trädgårdsnäringen men också för att få en jämnare fördelning av kostnaderna i övrigt och för att nå ett bättre produktionsutnyttjande är det angeläget att vi kan förlänga den svenska odlingssäsongen. Detta har också riksdagen tidigare uttalat sig för när det gäller att stödja trädgårdsnäringen. Med tanke på den målinriktningen är inte förslaget tillräckligt för att trygga en framtid för den svenska trädgårdsnäringen. Det var bl.a. därför som man i GATT-förhandlingarna var angelägen att få igenom en förlängning av tidsperioden för en kombination av viktoch värdetull. Denna kombination skulle för tomater gälla under tiden den 16 april-den 31 oktober och för slanggurkor under tiden den 1 maj-den 30 september. I den reservation som fogats till skatteutskottets betänkande föreslås att det utrymme som gavs vid GATT-förhandlingarna beträffande gurka och tomater skall utnyttjas när vi nu skall besluta om ändringar i tullskyddet. Skulle vi följa förslaget i propositionen finns det en mycket stor risk för att en betydande del av den svenska grönsaksodlingen kommer att läggas ned — så knapp är i dag marginalen. Redan nu förekommer omfattande varsel om friställningar av de anställda inom trädgårdsnäringen. Jag vill också göra några kommentarer till påståendet att det enbart är till fördel för konsumenterna att vi kan importera billiga grönsaker. Det är inte den normala importen som är det stora problemet. Den finns medräknad i den totala konsumtionen av grönsaker, till vilken svensk grönsaksodling har anpassat sig. Problemet uppstår när man i de exporterande länderna på grund av goda växtbetingelser får oväntade överskott, som man då genom låga priser — genom dumpning — försöker avyttra på den svenska marknaden. I de flesta fall är det inte konsumenterna som får möjligheter att inhandla prisbilliga grönsaker. Eftersom det här är fråga om tillfälliga prissänkningar är det oerhört svårt, för att inte säga omöjligt, att utöva en effektiv prisövervakning. Självfallet kan vi inte här i landet driva en trädgårdsnäring till för konsumenterna alltför skyhöga priser i jämförelse med priserna i andra länder. Men riksdagen har tidigare angett en viss vägledning för hur vi på olika sätt kan effektivisera trädgårdsnäringen. Det tar emellertid en viss tid. Därför är det angeläget att vi nu försöker medverka till att man kan behålla svenska grönsaksprodukter. I den reservation som fogas till skatteutskottets betänkande tas de frågor upp som det i nuläget är angeläget att uppmärksamma och göra något åt. Därför vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande nr 60.
Fru talman! Det förefaller ha funnits något slags telepatiskt samband mellan Håkan Strömberg och Stig Josefson, eftersom vissa stycken i deras resp. motioner är ordagrant lika. Nu undrade Håkan Strömberg varför man inte utnyttjar hela den ram som stod till buds i GATT-förhandlingarna. Jag förklarade i mitt inledningsanförande varför jag inte ansåg att så var lämpligt, och därför behöver jag väl inte upprepa det. Men det är några andra synpunkter som jag tycker bör föras fram. Bifaller man reservationen, medför detta att man tidigare än eljest på våren stimulerar till produktion av gurka och tomater i växthus, i allmänhet uppvärmda med dyr importerad olja. Här konkurrerar man alltså, trots dåliga odds, med varma länder där värmekällan utgjorts av solenergi. Detta kan vara värt att begrunda, även om energifrågan nu inte är lika aktuell som tidigare. En annan sak: EG kan hävda att en ökad protektionism från vår sida inte överensstämmer med åtagandet i artikel 15 i avtalet — att främja en harmonisk utveckling av handel med jordbruksprodukter. Minskade exportmöjligheter för EG kan medföra motåtgärder från EG:s sida, exempelvis återtagande av koncessioner, något som givetvis kan få negativa effekter på sysselsättningen i vårt land.
Fru talman! Jag vill säga till Knut Wachtmeister att det är angeläget att vi i viss mån kan förlänga den svenska odlingssäsongen. Man har fasta, höga kostnader, och kan vi få ett bättre produktionsutnyttjande i detta viktiga avseende, kommer det självfallet att vara till ffomma för svensk grönsaksnäring. Sedan är det, som Stig Josefson sade, inte fråga om någonting som blir oerhört dyrt för konsumenten. Vi vill förlänga kombinationstullssystemet med en viss tid — det är egentligen det som det är fråga om. Men som jag sade förut är det angeläget att vi på alla sätt försöker stödja svensk trädgårdsnäring i den svåra situation den befinner sig i. Marginalerna är oerhört små, och varsel om friställningar duggar nästan dagligen. En vagnslast tomater kan t.ex. i vissa fall vara anledningen till att ett företag får läggas ned, och det gynnar inte konsumenterna. Förra gången vi diskuterade trädgårdsnäringen i riksdagen gav vi SPK i uppdrag att följa prisutvecklingen på trädgårdsnäringens område. Det gynnar inte alltid konsumenterna att vi tillfälligt, någon vecka, kan köpa prisbilliga tomater, som kommer in på den svenska marknaden, varvid man tar det pris som man får. Det är mycket svårt att kontrollera på detta område. Enligt de undersökningar som har gjorts är det som sagt var inte konsumenterna som får den största nyttan av sådan import. Däremot är den till oerhörd nackdel för den svenska trädgårdsnäringen.

Fru talman! En sak som jag ofta undrar över är vart konsumentföreträdarna har tagit vägen i den här kammaren. Producentgrupperna har många och talföra företrädare. Dag ut och dag in talar vi här om olika betryckta branscher, och det framställs många förslag om statliga insatser för att trygga sysselsättning, efterfrågan och kapitalförsörjning. Men konsumenterna hörs mera sällan av. Ändå är det konsumenterna som i sista hand får betala alla stödinsatser, antingen indirekt via skattsedeln eller direkt genom högre priser i butikerna. I dag gäller det en stödinsats till den svenska trädgårdsnäringen som skall betalas genom högre priser i butikerna. Det är inte precis den första stödinsatsen till den branschen. Senast i går fattade vi beslut om en hel rad åtgärder till förmån för trädgårdsnäringen, och vi har tidigare under det här riksmötet beviljat kreditgarantier och anslag till trädgårdsnäringens rationalisering samt anslag till restitution av bensinskatt. Nu gäller det högre tullar på tomater och gurka, tullar som redan i sommar kommer att leda till högre priser för konsumenterna. Bakom förslaget ligger en utredning som starkt dominerades av producentintressen. Det batteri av åtgärder som den utredningen föreslog mötte en häftig kritik från många tunga remissinstanser. Mycket har också skalats bort i propositionen. Det är ingen hemlighet att meningarna har varit delade inom regeringskansliet, och det förslag som framlagts är en noggrant genomarbetad kompromiss mellan de tre regeringspartierna — en kompromiss där alla partier har fått ge avkall på en del av sina krav för att nå fram till en gemensam överenskommelse. Men den överenskommelsen tycks inte respekteras av centerpartisterna i riksdagen, som för fram ett förslag om ett ännu starkare tullskydd. Sedan vi hade noterat det avfallet från regeringslinjen, kände Karin Ahrland och jag oss oförhindrade att markera vår principiella inställning, som är att konsumenternas intressen bör sättas i första rummet. Vi avvisar därför alla tullhöjningar och går därmed på samma linje som t.ex. Landsorganisationen och Kooperativa förbundet gjorde i sina remissvar. Jag måste erkänna att vi blev litet förvånade, när vi upptäckte att det på den socialdemokratiska kanten inte finns några politiker s6m vill försvara den linjen. Hans Alsén, som i det utmärkta remissvaret från Kooperativa förbundet går emot kombinationstullar på grönsaker, har inte hörts av här i riksdagen. Gunnar Nilsson, som i remissvaret från LO också tar avstånd från kombinationstullar, tycks inte heller ha något att säga när samma fråga nu skall avgöras i riksdagen. Det är givetvis deras ensak, men det känns ändå litet egendomligt att det inte finns fler som här vill föra konswmenternas talan. I utskottet är uppdelningen i den här frågan inte den vanliga. För reservationen står tre centerpartister och tre socialdemokrater, som vill ha ett längre gående tullskydd. Majoriteten, som stöder propositionen, består av folkpartisterna, moderaterna och fyra socialdemokrater. Jag vet inte hur den socialdemokratiska riksdagsgruppen tänker rösta, men jag hoppas att de socialdemokratiska vännerna här i kammaren noterar att reservationen av herr Wärnberg m.fl. inte är en vanlig socialdemokratisk reservation, utan en reservation som bara stöds av en minoritet av utskottets socialdemokrater. För egen del ber jag, fru talman, att få yrka bifall till motion 2075. I den mån den motionen förkastas av kammaren, kommer jag att stödja utskottets hemställan.

Fru talman! Det verkar fortfarande som om man inte ville förstå innebörden i förslagen. När det gäller höjda kostnader för konsumenterna är det värdetullen som har någon betydelse. Det är den tullen som skall tillämpas i vanliga fall. Det är alltså den delen av våra tullar som bestämmer vilket tullskydd som i normalfallet skall fungera. Därutöver vill vi ha ett grundskydd för den händelse priset sjunker till en så låg nivå att värdetullen inte ger ett skydd på 50 öre. I sådana fall skall minimivikttullen träda in. Jag tycker att man skall visa sinne för proportioner och inte hävda att vikttullen är den stora frågan här för konsumentoch producentintressena. Vikttullen kan ju inte stimulera till en ökad produktion. Den är närmast avsedd att vara ett skydd i en besvärlig situation. Vad beträffar konsumentintresset så måste det inte minst med tanke på debatten om giftfria trädgårdsprodukter vara ett starkt konsumentintresse att kunna få svenska produkter. Vi vet att kontrollen av de svenska varorna är väsentligt mycket starkare än kontrollen av de importerade.

Fru talman! Jag vill säga till Daniel Tarschys när det gäller konsumentintresset att man om man följer utvecklingen och tittar på de kraftigt prissänkta varorna, de dumpade varorna, finner att det är inte konsumenterna som har den största fördelen av de låga priserna. Fördelarna försvinner någonstans i distributionsledet, och det är detta vi har bett att SPK skall undersöka. Vi har emellertid inte de vassa instrument som behövs för att vi skall kunna klara av det här problemet. Det finns emellertid ett annat problem som Daniel Tarschys inte har uppmärksammat men som tas upp i de skrivelser till regeringen i vilka Svenska lantarbetareförbundet har uttryckt sin mycket stora oro. Det är dåligt, tycker jag, att man inte har uppmärksammat och försökt att göra något åt den situation som påtalas av Lantarbetareförbundet. Som Stig Josefson säger påverkar minimivikttullarna egentligen inte det normala tullskyddet. Jag tycker att man gör detta till en alltför stor fråga för konsumenterna. Det är inte de som i första hand drabbas av det här förslaget, utan de som i första hand kan drabbas är de anställda inom trädgårdsnäringen. Och dem är det oerhört viktigt att slå vakt om i nuläget, om vi skall kunna arbeta efter de riktlinjer som riksdagen fastlagt, nämligen att vi skall försöka bibehålla en trädgårdsnäring i det här landet.
Fru talman! Jag har inte begärt ordet för att yttra mig i sakfrågan — den tänker jag inte lägga mig i — utan för att rätta Daniel Tarschys på en punkt. Han sade att den socialdemokratiska majoriteten tillhör majoriteten i utskottet. Det är inte så, utan den socialdemokratiska majoriteten tillhör reservanterna. Jag hoppas att Daniel Tarschys uppgifter i övrigt är mer korrekta än de uppgifter som han har kunnat läsa sig till i utskottsbetänkandet men läst fel.
Fru talman! Jag tycker att Daniel Tarschys gör det litet lätt för sig. I motionen, som är föredömligt kort, står det: En höjning av priserna på tomater och gurka gagnar inte landets konsumenter. Vi föreslår därför att Med samma rätt skulle Daniel Tarschys i går ha kunnat framställa ett yrkande med ungefär följande innebörd: Ett ytterligare stöd till varvsnäringen gagnar inte landets konsumenter. Vi föreslår därför att riksdagen avslår propositionen.

Fru talman! Erik Wärnberg har alldeles rätt, och jag ber om ursäkt för att jag gav en felaktig uppgift på den punkten. Det står fyra socialdemokrater bakom reservationen, medan tre stöder utskottet. Jag hoppas ändå att de flesta socialdemokrater här i kammaren skall stödja de tre och inte de fyra. Jag tycker att Stig Josefson för ett konstigt resonemang. Han menar att ett utvidgat tullskydd inte kommer att leda till högre priser för konsumenterna. Vi har ganska lång erfarenhet av tullskydd, och en erfarenhet som har visat sig hålla genom åren är att om tullarna ökar, höjs också priserna för konsumenterna. Motsatsen torde aldrig ha förekommit. Det är också konstigt när man vill hävda att kombinationstullar skulle vara ett särskilt effektivt instrument för att förhindra att vi får gift i livsmedlen. Vi har faktiskt kontrollorgan som försöker hindra att vi får gift i livsmedlen, men tullar har aldrig varit ett särskilt bra instrument för att hindra den saken. Vidare är det konstigt att Stig Josefson, genom att säga att det är en liten fråga, går förbi mitt påpekande om att centerpartiet här har avfallit från en noggrant uppgjord kompromiss mellan de tre regeringspartierna. Ja, det är kanske en liten fråga, men låt oss då i små frågor hålla ihop, låt oss då se till att det inte sker avfall av den här typen från regeringens linje. Jag vidhåller att konsumenterna har intresse av att tullskyddet är så lågt som möjligt. Jag förstår att både trädgårdsmästarna och lantarbetarna har andra intressen. Jag har all respekt för deras intressen. Men för min del finner jag det viktigare att häri riksdagen hävda konsumenternas intressen, och jag är ledsen över att det inte är flera av kollegerna i kammaren som vill förena sig med mig i det arbetet.
Fru talman! Denna rekommendation till mig att beakta överenskommelser hade kanske varit mer befogad inför gårdagens beslut, då det gällde en mycket, mycket viktigare fråga. Då hörde jag tyvärr inte Daniel Tarschys komma med den rekommendationen. Sedan verkar det fortfarande som om Daniel Tarschys inte har följt upp innebörden av begreppen värdetull och vikttull, för det är värdetullen som bestämmer nivån och då praktiskt taget under hela perioden. Det är när det kommer enstaka importerade partier hit som priset dumpas, såsom Håkan Strömberg också sagt, och förutsättningarna för den inhemska odlingen kan slås ned på grund av stark dumpning. Det är ju då dessa bestämmelser skall träda i kraft, och 50 öre per kg är det minsta beloppet. Värdetullen ligger ju över i de allra flesta fallen. Jag menar att vi skall försöka se verkligheten och inte förvrida förhållandena, så som jag tycker att Daniel Tarschys här försökte göra.
Fru talman! I varvsfrågan hade Stig Josefson och jag samma uppfattning och röstade på samma sätt. Vi stödde båda regeringen, så jag tror inte att det fanns anledning för mig att yttra mig i den debatten. Vad gäller värdeoch volymtullar är det faktiskt så att med reservanternas förslag blir det högre priser för konsumenterna. Det går inte att bestrida.

Fru talman! De här tekniska kombinationerna med olika tullar och olika system är väldigt besvärliga, och jag kan förstå om kammarens ledamöter är litet desorienterade när det gäller utfallet av just de här minimiskydden som vi talat om i vår motion. Jag skall emellertid inte gå in på de sakfrågorna. Jag tänkte bara ge ett exempel på hur bestämmelserna har verkat sedan vi 1979 beslutade om det tullskydd vi i dag har. Knut Wachtmeister sade att skyddet minskade och att det var därför vi tillskapade det nya tullsystemet, och det är riktigt. Men nu visar siffror som jag har införskaffat att beträffande vitkålsimporten från Västtyskland under januari och april i år var priserna fritt Helsingborg mellan 50 och 70 öre och ibland under 50 öre, och i dessa priser ingår då tull på 17 96. Före den 1 februari i år — alltså innan den nya lagen trädde i kraft — var tullen på vitkål 10 öre per kg. Med 17 96 på det låga pris jag nyss nämnde blir tullskyddet bara 8 öre per kg vitkål. Här kan man alltså se hur det fungerar i verkligheten, och det är just de sakerna vi har velat skydda den svenska trädgårdsnäringen mot. Sedan kan jag också nämna att de svenska vitkålsodlarna har investerat mycket pengar i kylanläggningar för att man skall kunna hålla en fräsch och bra kvalitet på vitkålen. Men de kan alltså inte konkurrera på något sätt med sådana överskottspartier som skickas hit. Daniel Tarschys sade att ingen talade för konsumenterna, men jag tänkte faktiskt försöka göra det litet grand. Jag skall ta ett par exempel på hur priserna på svenska gurkor, tomater och salladshuvuden såg ut den 17, 18, 21 och 22 april. Den 17 april hade man på gurka 5:10 kr. och på tomater 15:85 kr. per kilogram med transport och hantering. Den 18 april hade man 5:22 kr. på gurka, 13:35 kr. på tomater och 1:14 kr. för ett salladshuvud. Jag skall inte trötta med fler priser, men jag vill tala om, att under samma tid kostade tomaterna i handeln 29:70 kr. per kilogram — alltså en mer än dubbelt så hög summa som den odlarna fick, och de har mycket små marginaler. I handeln tog man 3:50 för ett salladshuvud och 15:50 för gurkan. Det är tre gånger så mycket som odlarna får. Även om det är känt att trädgårdsprodukter är högmarginalvaror i handeln, frågar man sig hur stora marginalerna skall vara. Här tycker jag att man kan sätta in åtgärder för att skydda konsumenterna. Jag vill också helt kort nämna några importpriser. Jag har inte fått aktuella priser för 1980, men 1979 importerade man under tiden den 1 januari—den 15 maj och den 1 november — den 31 december 806 ton tomater från Rumänien för 1:81 kr. per kilogram. I affärerna skulle det förstås bli så mycket billigare. Om man hade samma påslag på de rumänska tomaterna som på de svenska, skulle de hålla sig på omkring 4 kr. per kilogram. Prisoch kartellnämnden visar emellertid i sitt konsumentprisindex — det avser veckorna 17 och 18 och gäller alla sortiment — att priset låg på 21:75 kr. Eftersom jag är intresserad av konsumentpriser har jag också tittat på tomatoch gurkpriserna ute i butikerna. De låga importpriserna har aldrig slagit igenom i konsumentledet. De ställer bara till bekymmer för odlarna. Under den svenska odlingsperioden var priset på tomater från Rumänien 1:90 och från Bulgarien 1:94. Jag tycker att man skall komma ihåg sådana siffror när man talar om konsumentintressena i den här hanteringen. Jag yrkar bifall till den reservation som Erik Wärnberg står som första namn på.
Fru talman! Vill Hans Pettersson i Helsingborg verkligen påstå att de lägre priserna på tomater som kommer in från utlandet inte slår igenom i butikerna? Jag tror att han därmed säger någonting som alla här i kammaren som har någon erfarenhet av att handla har en annan uppfattning om.

Fru talman! Jag menar att om det låga importpriset slog igenom, skulle vi kunna få mycket lägre priser i butikerna. Om man fick dubbelt påslag på importpriserna jämfört med vad de svenska odlarna får, skulle man få mycket låga priser.

Fru talman! Det gläder mig att Hans Pettersson liksom jag vill ha låga konsumentpriser i butikerna. Jag hoppas att de som har den uppfattningen stöder motion 2075.
Fru talman! Vi vill naturligtvis ha så låga priser som möjligt i butikerna. Men varför skall butikerna kunna lägga på så stora avanser att de tar ut två eller tre gånger så mycket som vad odlarna får, vilket ju är fallet exempelvis i fråga om gurkor och tomater?

Fru talman! Nu har förutsättningarna för mitt inlägg något ändrats, eftersom jag blir förste talare. Jag hade annars varit intresserad av att höra statsrådet Wikströms presentation av ärendet. Det som kammaren har att ta ställning till är förändringar av antagningsreglerna till högskolan. Det är utomordentligt omfattande förändringar. I väsentliga avseenden rycks grundvalarna undan för den högskolereform som riksdagen antog 1975 och som började träda i kraft hösten 1977. Det står i den proposition som statsrådet Wikström har framlagt till riksdagen att de nya bestämmelserna har varit i kraft så kort tid att något underlag som skulle ge anledning till djupgående ändringar av de principiella grunderna för urvalsoch behörighetsreglerna ännu inte föreligger. Mot bakgrunden av detta uttalande är det överraskande att man gör så dramatiska ändringar av möjligheterna att tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet vid ansökan till högskoleutbildning att man i det avseendet väsentligt förändrar grunderna för högskolereformen. Jag är i och för sig, herr talman, inte överraskad av att moderaterna och folkpartiet velat göra dessa förändringar. När vi antog högskolereformen i mitten av 1970-talet fanns det ett betydande motstånd från moderata samlingspartiet och folkpartiet, och jag har full respekt för att man från dessa partiers sida vill följa upp detta och försöka ändra högskolereformens inriktning. Däremot är jag mera överraskad över centerpartiets ställningstagande. Högskolereformen — inte minst användandet av arbetslivsmeritering som en grund för intagning — antogs ju i stort samspel mellan socialdemokrater och centerpartister i Sveriges riksdag. Centerpartiet har hoppat från tuva till tuva de senaste åren när det gäller högskolepolitiken, och nu har man intagit en ståndpunkt genom vilken man medverkar till så påtagliga åtgärder att det, som jag har uttryckt det, blir en väsentlig förändring av hela högskolan. I detta förslag finns ett avsnitt som socialdemokraterna accepterar, och det gäller frågan om ökad möjlighet till direktövergång från gymnasiet till högskolan utan krav på arbetslivserfarenhet. Det gör vi därför att förslaget i praktiken knappast kommer att betyda någonting. Det är redan i dag på de flesta utbildningslinjer så många som kommer direkt från gymnasiet till högskolan att man kommer upp till de garantital på 30 Jo som propositionen föreslår. Det har de senaste åren varit en debatt om att åldern på dem som söker till högskolan är alldeles för hög, och den debatten har blivit helt snedvriden. Det skadar inte att erinra om att det också talas om detta i propositionen, där man konstaterar att 85 70 av alla dem som över huvud taget börjar studera vid högskola är under 30 år, och 69 96 är under 25 år. Det är inte så att horder av åldringar söker sig till högskoleutbildning. Den debatten har alltså varit helt snedvriden. Därför betyder i och för sig procentsiffrorna 30 och 20 ganska litet, och vi är därför beredda att ställa upp på propositionens förslag på den punkten. Det föreslås också att föreningsmeriter som grund för antagning till högskolan skall slopas. Riksdagen beslöt för ett år sedan att begära att UHÄ skulle justera reglerna om föreningsmeriter på sådant sätt att fusk kunde undvikas. En stor majoritet i riksdagen var för ett sådant beslut. UHÄ har inte kunnat, eller velat, göra en sådan justering, och nu föreslår regeringen att man skall slopa föreningsmeriterna som grund för all intagning till högskolan. Jag vill, herr talman, gärna säga att jag inte är helt övertygad om att vi i framtiden skall behålla föreningsmeriterna, för om de tillämpas på det sätt som har skett hittills, är det så stor risk för missbruk att man knappast kan fortsätta. Därför vill vi att man inte nu skall ta ställning utan vänta ett tag, så att vi får litet längre tid på oss och till dess att man har kunnat göra justeringar i reglerna som riksdagen tidigare har begärt. Något som vi från socialdemokraternas sida vill markera är att ett seriöst arbete i folkrörelserna kan ge människorna så stora värden att de i viss mån skulle kunna ersätta betygsmeritering från skolan. Vi är alltså icke beredda att i dag acceptera regeringens förslag om att avskaffa föreningsmeriterna som grund för högskoleintagning, utan vi vill vänta ett tag för att se om justeringsregler kan ge bättre underlag. När det gäller arbetslivserfarenheten är vi dock mera kategoriska. Det var ett väsentligt inslag i högskolereformen att människorna genom att vara ute i praktiskt arbetsliv skulle skaffa sig erfarenheter av värde för kommande högskoleutbildning. Nu reduceras värdet av arbetslivserfarenheten så dramatiskt att praktiskt taget alla som vill kommer att kunna få den meriteringen. Då blir alla i det avseendet jämställda, och då blir det betygen som i fortsättningen kommer att avgöra. Vi återför sålunda intagningen till det systemet att man stödjer sig på gymnasiebetygen, vilket går stick i stäv med högskolereformen. Det går också stick i stäv med de uttalanden som görs i propositionen om att den tid som har gått efter reformens ikraftträdande är för kort för att man nu skall göra denna omfattande förändring. Herr talman! Lars Gustafsson återkommer till en del av dessa frågor senare i debatten, och därför nöjer jag mig med detta inlägg och yrkar bifall till reservationerna som är fogade till utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! I proposition 158 angriper man inte i något avseende den sociala snedrekrytering som alltjämt gäller för högskolan. Arbetarklassens möjligheter till högre studier har åter minskat under de senaste åren. Det visar undersökningar som har gjorts av SCB och universitetsoch högskoleämbetet. Varför har vi då, trots högskolereformen från 1970-talet, en social snedrekrytering till universitet och högskolor? Ingen kan väl bestrida att det är ett hinder att i vuxen ålder påbörja längre studier om man inte har de ekonomiska förutsättningarna. Studiemedlen har urholkats och det har ökat den sociala skiktningen. Många unga människor är i dag rädda för att påbörja en högskoleutbildning och skuldsätta sig. Finns det arbete som ett alternativ väljer den som är utan pengar hellre det alternativet. Dessutom växer arbetarhemmens ungdom upp i en miljö är högskolestudier är ovanliga och där studietradition saknas. Vi vill verka för förbättringar av det studiesociala stödet, så att den studerande kan klara sig på en normal inkomst. Det är nödvändigt om man vill bryta den sociala snedrekryteringen. Vi har från den kommunistiska riksdagsgruppens sida gång på gång påpekat detta — tyvärr tvingas vi upprepa det. De ohörsamma bland våra motståndare har inte i en enda debatt om de här frågorna dristat sig till att förneka nämnda snedrekrytering. I propositionen använder man sig av vackra ord om att målen tidigare har varit att ytterligare öka den högre utbildningens tillgänglighet, särskilt för andra studerandegrupper än de traditionella och att därmed främja ”den sociala utjämningen”. Men det har inte skett någon social utjämning när det gäller högskolestudier i Sverige. Nu lägger regeringen alltså fram förslag som går stick i stäv mot denna högtidliga målbeskrivning. När arbetslivsmeriter får mindre betydelse än hittills och när föreningsmeriterna helt avskaffas tar man knappast in fler studenter från andra grupper än de traditionella. Det blir i stället en ännu större andel prydliga gossar och flickor ur just de traditionella grupperna — som i början av detta sekel kallades bättre mans barn — som i välordnade kolonner tågar från gymnasiets skolgård till högskolans föreläsningssalar. Herr talman! Vi kommunister har ofta klandrat insatserna på det här området eftersom vi har funnit dem halvhjärtade och till stor del verkningslösa. Vi har dock aldrig fördömt det lilla som har gjorts, och i dag ter det sig dubbelt så angeläget att slå vakt om det som har vunnits. Det är illa när högerkrafterna driver oss att slå vakt om det bestående för att undvika något ännu värre, men där står vi alltså i dag. Berörda elever i de icke-traditionella studerandegrupperna är väldigt upprörda över det nu framlagda regeringsförslaget. ”Regeringens utbildningspolitik — en katastrof!” skriver de tre organisationerna Elevförbundet, Sveriges folkhögskoleelevers förbund och Samarbetsorganisationen för Sveriges vuxenstuderande i ett brev, i vilket det också står följande: ”Regeringens förslag innebär att ojämlikheten ökar. Med förslaget vill man befästa tanken på att högskolestudier skall vara ett privilegium för vissa grupper i samhället. Det nuvarande antagningssystemet, som enbart tillämpats i tre år, har inneburit att ”nya grupper” har fått chansen att bedriva studier på högskolenivå.” De tre elevorganisationerna har ett och annat att påminna de nu så starkt sammanhållna högerpartierna i denna kammare om. Folkpartiet och centerpartiet har tidigare uttalat sig om nackdelarna med betygen som urvalsinstrument. Våren 1979 uttryckte man från centerpartiets sida att man stälde sig positiv till att ha kvar föreningsmeriterna. Nu har man ändrat uppfattning, trots att ingen ordentlig utvärdering har gjorts — som Stig Alemyr påpekade — av det tre år gamla antagningssystemet. Elevorganisationerna nämner alltså inte ens moderata samlingspartiet i sammanhanget. Man frestas ändå att tillägga att det är klent med konservatismen i det gamla högerpartiet. I skolan fick man lära sig att de konservativa vill skynda långsamt i utvecklingen, men nu går det allt snabbare, och tillskyndare är inte minst det parti som kallas moderat och som säger sig vara för det bestående. Det har inte stämt moderaterna till eftertanke att det nuvarande antagningssystemet har gällt i bara tre år. Moderaterna blir allt mindre trovärdiga också som konservativt alternativ och allt pålitligare som klassparti för de privilegierade. Till moderaterna sällar sig alltså nu folkpartiet och centern. Elevorganisationerna är alltså eniga i sin dom över proposition 158. Regeringens skolpolitik är en katastrof för medlemmarna. Propositionen närs av myten om att det skulle vara något positivt också med yngre studenter. Jag frågar mig vari det positiva ligger, om allt fler skulle gå över direkt från gymnasiet till högskolan. Inte gynnar en sådan övergång den kritiska medvetenheten och den i egen erfarenhet grundade kunskapen om samhället utanför skolans väggar. Invändningarna mot förslagen i propositionen har sannerligen hopat sig. Erik Tängdén, sociolog vid SCB, påpekar i en artikel i DN att det relativa poängvärdet av värnpliktstjänstgöringen kan komma att tredubblas, om regeringens förslag om nya antagningsregler antas. I propositionen ordas mycket om att föreningsmeriterna skulle missgynna kvinnor. Då frågar man sig vilken verkan värnpliktsmeriten har. Herr talman! Jag har bara tagit några exempel för att visa bredden av den kritik som riktas mot proposition 158. Exemplen belyser hur viktigt det är att propositionen avslås av kammarens ledamöter. På den linjen är oppositionen enad, och vi har anledning att rikta en vädjan om besinning till det treeniga högerblocket. Ge de endast treåriga antagningsbestämmelserna en tid att verka, varefter de kan utvärderas. Vpk har i motion 527 en rad förslag som går i rakt motsatt riktning. Vi har föreslagit att betygen skall avskaffas som urvalsinstrument och ersättas med arbetslivserfarenhet och köprincip. Vidare har vi begärt att studielämplighetsproven skall avskaffas, och vi har också krävt förslag till åtgärder som bryter den sociala snedrekryteringen. Jag kommer, herr talman, att yrka på dessa vpk-förslag även i dag. För dagen anser vi att det viktigaste är att yrkandet om att förslaget i propositionen om avskaffande av föreningsmeriter och om minskningen av betydelsen av arbetslivserfarenhet avslås. Herr talman! Jag yrkar bifall till de i betänkandet behandlade yrkandena i vpk-motionen nr 527 och till yrkandena 2 och 3 i. vpk-motionen 2035.

Herr talman! Alltsedan kompetensutredningen för tio år sedan presenterade sitt betänkande Vägar till högre utbildning har debatten om behörighet för och urval till högskoleutbildning varit livlig. Sedan de nya behörighetsoch urvalsreglerna trädde i kraft den 1 juli 1977 har den varit särskilt intensiv. Debatten har präglats av att reglerna för tillträde till högskoleutbildning av många uppfattats som svåra och komplicerade. Då och då har väldiga överdrifter förekommit. I går skrevs det i Dagens Nyheter i en debattartikel att ett genomförande av regeringsförslaget innebär att ”högskolereformen rivs upp”. Det är naturligtvis ett grundlöst påstående. För det första innefattade högskolereformen mer än viktiga förändringar av tillträdesreg lerna. För det andra innebär inte regeringsförslaget att de grundläggande principerna för behörighetsoch urvalsreglerna omprövas. Även om de grundläggande principerna alltså inte förändras, innebär förslagen viktiga förändringar. Jag vill här kort kommentera förslagen till förändringar i vad avser direktövergången, föreningsmeriterna och meritvärderingen av arbetslivserfarenhet. År 1975 uttalade riksdagen att det var angeläget att garantera ett visst utrymme för direktövergång från gymnasieskolan till utbildningslinjer vid högskolan. 20 76 av antagningsplatserna i var och en av kvotgrupperna I och 2 skulle avsättas för urval på enbart betygsmeriter. Det angavs inte någon begränsning i fråga om gymnasiebetygens ålder för att man skulle få delta i urvalet till dessa 20 96. Resultatet har blivit att såväl sökande med färska gymnasiebetyg som sökande med äldre betyg konkurrerar med varandra om dessa platser. Studerar man statistiken över åldersfördelningen bland samtliga antagna till spärrad utbildningslinje med central antagning, för vilka de nya tillträdesreglerna gäller, fr.o.m. höstterminen 1977 t.o.m. höstterminen 1979, finner man följande. 32 20 av de antagna är 20 år eller yngre och 37 90 i åldern 21-24 år. Närmare 70 90 av de antagna är således under 25 år. Totalbilden visar alltså en betydligt större direktövergång än den som riksdagen ansåg borde garanteras. Skillnaderna mellan linjerna är dock mycket stora. Läkarlinjen hade t.ex. under samma tidsperiod endast 11 96 av de antagna i åldersgruppen 20 år eller yngre och 23 26 av de antagna i åldersgruppen 21-24 år. Man kan konstatera att det av riksdagen uppsatta målet för direktövergång inte har uppnåtts på de mest efterfrågade utbildningslinjerna. Mot den bakgrunden förordrar regeringen att direktövergångsgarantin sätts till ca en tredjedel av antalet platser på resp. linjer. Dessutom föreslås att en sökande för att få delta i urvalet till den angivna tredjedelen av platserna inte får ha ett äldre avgångsbetyg från gymnasieskolan än tre år. Då har hänsyn tagits till möjlighet att behörighetskomplettera och att göra värnpliktstjänstgöring. Med det här förslaget till garanti för direktövergång från gymnasieskola till högskola har jag strävat efter att säkerställa en rimlig möjlighet för studerande som siktar på att komma in på en kraftigt efterfrågad utbildningslinje att utan alltför stor tidsspillan nå detta mål. Ien skrivelse till regeringen den 25 februari i år redovisar UHÄ en översyn av bestämmelserna om tillgodoräknande av föreningsverksamhet. Enligt UHÄ:s bedömning är det uteslutet att genom ändrade kriterier och riktlinjer inom ramen för gällande bestämmelser komma till rätta med problemet med föreningsmeriterna. UHÄ redovisar också att det övervägande antalet remissinstanser anser att de negativa konsekvenserna av föreningsmeriterna är påtagliga. UHÄ:s slutsats blir att reglerna skall ändras så att sökande inte längre skall kunna erhålla poäng för föreningsverksamhet. Jag delar den uppfattningen. Det finns starka skäl för att erfarenhet från föreningsarbete inte längre skall ge poäng vid antagning till högskoleutbildning. Det är svårt att rättvist bedöma vilken typ av föreningsverksamhet och vilken omfattning av den som skall berättiga till poäng. Tendensen att föreningsmeriten missgynnar kvinnor förefaller bli bestående. Arbetslivspoängen bör enligt regeringens uppfattning finnas kvar, men vikten bör något minskas. Ett av huvudskälen för tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet vid urval till högskoleutbildning var att man skulle ge äldre studiesökande vidgade möjligheter att få tillträde till högskolan. Förutsättningen var då att det skulle röra sig i huvudsak om personer med förhållandevis långvarig erfarenhet av arbetslivet. Ett annat starkt skäl var att arbetslivserfarenhet ger för högskolestudier värdefull erfarenhet och även i övrigt berikar högskolans verksamhet. Nu har det visat sig att närmare 70 20 av dem som antas till de här berörda utbildningslinjerna inom högskolan är äldre än 24 år. De erfarenheter vi har visar att arbetslivspoängen påverkar urvalet framför allt bland förhållandevis unga studiesökande. Storleken av det tal med vilket arbetslivserfarenhet tillgodoräknas blir inte någon avgörande fråga för att rekrytera något äldre studerande till högskoleutbildning. Detta är bakgrunden till att arbetslivserfarenheten föreslås få tillgodoräknas med högst 1,7 poäng i stället för som nu 2,0 poäng. Syftet med den förändringen är att minska arbetslivserfarenhetens vikt i förhållande till betygen och inte att skärpa kraven för att få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet. Som en följd av detta föreslås att den högsta arbetslivspoängen skall nås genom tre års arbetslivserfarenhet, inte som nu efter fem år. Herr talman! Jag vill nöja mig med de här kommentarerna till förslaget om ändringar i reglerna för tillträde till högskoleutbildning. Utskottsmajoriteten har med vissa mindre justeringar anslutit sig till förslaget. Jag konstaterar också att man från socialdemokratiskt håll accepterar förslaget i den del som gäller förändringar av reglerna för direktövergång. Det är min övertygelse och min förhoppning att de nya reglerna för antagning till högskolan kommer att betraktas som mer rättvisa och kommer att fungera bättre än de nuvarande. Det är viktigt att man strävar efter att successivt reformera högskolan och undan för undan rätta till bristerna. Det har vi strävat efter att göra, och vi kommer att fortsätta med det. Vårdutbildningen har reformerats, en översyn av beslutsbefogenheterna inom högskolan har ägt rum och riksdagen har fattat viktiga beslut med anledning av regeringens forskningsproposition. I dag diskuterar alltså riksdagen viktiga förändringar i antagningssystemet. F. n. pågår remissbehandlingen av lärartjänstutredningens betänkande, där genomgripande förändringar i tjänsteorganisationen har föreslagits. Forskningssamverkanskommittén är inne i slutskedet av sitt arbete. Det är viktigt att understryka att alltför dramatiska förändringar kan göra mer skada än nytta med tanke på den grundläggande reformering av högskolan som högskolereformen innebär. Men detta får inte hindra oss från att rätta till uppenbara brister. En sak kan vi säkert alla vara överens om: högskolan blir aldrig färdigbyggd.
Herr talman! Vi har sagt upprepade gånger att det är självklart att vi skall göra justeringar i högskolesystemet om sådana visar sig nödvändiga. På den punkten är statsrådet och jag överens. Jag tror att de som hävdar att dessa förändringar river upp hela högskolereformen går för långt — jag ställer inte upp bakom det påståendet. Men jag har sagt i mitt tidigare inlägg att det som nu händer rycker undan en av grundvalarna för högskolereformen, nämligen att arbetslivserfarenhet skall ha ett betydande inflytande på möjligheten att komma in i högskolan. Statsrådet har nu sagt att syftet är att minska arbetslivserfarenhetens betydelse. Där är det alltså en frontalkrock mellan oss. Vi är inte beredda att ställa upp på den minskningen och har den bestämda uppfattningen att den innebär att vi nu återgår till att praktiskt taget uteslutande ta hänsyn till betygen. Varför blev det just nu så oerhört bråttom på denna punkt, statsrådet Wikström? Vi har inte ens tre års erfarenhet av högskolereformen. Så sent som för ett år sedan begärde riksdagen med stor majoritet att få nya regler när det gäller föreningsmeriterna för att se om det går att justera regelsystemet så att de kan behållas. Varför blev det så bråttom, att man nu omgående måste göra om detta? Vad är det när det gäller arbetslivserfarenheterna som ger stöd åt uppfattningen att denna dramatiska förändring måste göras redan nu? Den statistik som statsrådet hänvisade till visar att det inte är ett antal åldringar som går in i högskolan utan att studerandekåren fortfarande består av mycket unga människor. Jag vill alltså gärna få veta varför det blev så halsbrytande bråttom. Kom ihåg att frågan om arbetslivserfarenheten inte ens har remissbehandiats. UHÄ har inte föreslagit dessa ändringar — regeringskansliet har gjort det utan att remissbehandla ärendet.
Herr talman! Jan-Erik Wikström framhöll att högskolan aldrig blir färdigbyggd. Men vad regeringen och de borgerliga partierna nu är i färd med att göra är att rycka ut viktiga byggstenar ur det högskolebygge som reformen en gång innebar. Vi framhöll redan då den genomfördes att just antagningsbestämmelserna och de ökade möjligheterna till tillträde var bland de positiva inslagen i denna reform. Men nu erkänner Jan-Erik Wikström att propositionen innebär viktiga förändringar. Jag är beredd att instämma i den DN-artikel som säger att förändringarna är så stora att grundvalen rycks bort. Betygen kommer, som Stig Alemyr framhöll, de facto att få större och arbetslivserfarenheten mindre betydelse. Och just arbetslivserfarenheten var en av hörnstenarna i högskolereformen. Sedan tycker jag att Jan-Erik Wikström drar alltför vittgående slutsatser av UHÄ:s undersökning om föreningsmeriterna. Det har sagts att de skulle missgynna kvinnorna — och det kan ligga någonting i det — men den nuvarande propositionen innebär förvisso inte något steg i någon annan riktning; tvärtom kommer det nya systemet — som jag framhöll tidigare — att i än större utsträckning gynna männen, nämligen genom de ändrade bestämmelserna om värnpliktstjänstgöring. Vidare finns det också andra faktorer utöver föreningsmeriterna som är bestämmande för kvinnornas utbildning, men det finns inga undersökningar där dessa faktorer har påvisats. Det var emellertid symptomatiskt att Jan-Erik Wikström i sitt inlägg inte på något sätt berörde just den grundläggande frågan, nämligen målsättningen iden dåvarande högskolereformen att bredda rekryteringen. Målet var att nå nya grupper, främst då naturligtvis ur arbetarklassen, som är mest missgynnad i dag. Jag skulle vilja sluta mitt anförande med att fråga Jan-Erik Wikström: På vilken konkret punkt innebär propositionen att den sociala snedrekryteringen kommer att bli mindre?
Herr talman! Stig Alemyr sade att det på någon punkt fanns en klar skillnad mellan å ena sidan hans och socialdemokraternas uppfattning och å andra sidan min, och det kan jag bekräfta. Stig Alemyr undrade också varför det var så bråttom. Ja, huvudskälet är ju att det är ett rätt stort antal ungdomar som har upplevt en känsla av att de har missgynnats av det nuvarande antagningssystemet. Jag har under de här tre åren fått ett stort antal brev och telefonsamtal från upprörda och förtvivlade ungdomar, som har kunnat påvisa hur de har slagits ut i konkurrensen om platser i den nya högskolan av äldre — i och för sig välförtjänta — studerande. Det är litet svårt att i ett läge där vi tycker det är viktigt att stimulera unga människor som vet vilken utbildning de vill ha och som är målinriktade motivera varför de måste vänta några år och gå olika omvägar för att kunna komma till den här utbildningen. Det har visat sig — det säger siffrorna klart — att det nya systemet har fungerat mycket mer tillfredsställande för äldre sökande med arbetslivserfarenhet. Det är väldigt bra. Men man tog i så pass kraftigt vid konstruktionen av systemet att det kom att missgynna dem som vill gå direkt från gymnasieskolan. Det är det felet som vi nu försöker rätta till. Ungefär så enkelt är det. Frågan är då om det nu är så halsbrytande bråttom. Jag vill på det svara ja, eftersom de ungdomar som har haft problem med detta under de senaste åren tycker att den här förändringen har kommit alltför sent.
Herr talman! Också jag har haft kontakter med många ungdomar som hävdar att de har missgynnats av det här systemet. Jag har tidigare i dag sagt att jag upplever det som en feltolkning — en och annan individ kommer alltid att uppleva sig såsom missgynnad. I princip har systemet inte slagit så hårt mot ungdomarna som man i debatten har anfört. Vad som är allvarligt är att om ungdomarna nu skulle missgynnas något mindre, så kommer andra grupper att missgynnas desto mer. Vi förskjuter därmed tyngdpunkten — vilket är utomordentligt allvarligt, eftersom den tyngdpunktsförskjutningen innebär att vi rycker undan en väsentlig grundval för högskolereformen.
Herr talman! Jan-Erik Wikström påstår att ett stort antal ungdomar har missgynnats under de här tre åren.

Det måste ju ändå ha varit avsikten bakom det förra beslutet — men nu ställer man sig åter på de privilegierades sida. Därmed försvårar man återigen för arbetarungdomar att komma in vid universiteten. Detta är dubbelt allvarligt, om man ser till hur den sociala fördelningen är i dag, där det endast är en liten del av arbetarungdomarna som studerar — det gör i första hand socialgrupperna 1 och 2. Sedan är det uppenbarligen också så, att en rad andra ungdomsgrupper känner sig direkt missgynnade av det här regeringsförslaget. Jag drog tidigare som exempel fram Sveriges folkhögskoleelevers förbund som Jan-Erik Wikström i andra sammanhang påstår sig vilja värna om. Samarbetsorganisationen för Sveriges vuxenstuderande kommer alltså klart att missgynnas av den här propositionen. Jag har fortfarande inte fått något svar på frågan om på vilket sätt de nya antagningsbestämmelserna skulle bredda den sociala rekryteringen till högskolan.
Herr talman! Om det vore så enkelt att man med det beslut som riksdagen fattade för en del år sedan hade åstadkommit den här sociala breddningen, hade det varit väl. Men tyvärr visar erfarenheterna att beslutet i mycket liten utsträckning påverkar just detta. När de som är färdiga civilingenjörer anmäler sig till läkarutbildning, så är det inte någon social breddning som man åstadkommit. Det här systemet har väldigt många sidor — det är en mycket komplicerad materia. Det påverkar inte de folkhögskolestuderande och de andra som Eva Hjelmström talar om, utan det ger bara den effekten att det stimulerar något fler att gå direkt från gymnasieskolan till högskola. Det är viktigt också med tanke på att vi för forskarutbildningen behöver få en föryngring av dem som läser. Medelåldern har stigit oroväckande snabbt på vissa krävande utbildningslinjer.

Herr talman! Utbildningsutskottets majoritet ställer sig i allt väsentligt bakom regeringens förslag till ändringar i reglerna för tillträde till högskoleutbildning. Vi föreslår visserligen ett senareläggande av tidpunkten för ikraftträdandet av vissa förändringar, och vi förordar en förändring av reglerna för lottning mellan sökande med samma poängtal. Dessa förändringar har dock snarast karaktären av justeringar av regeringsförslaget. Vi har inom utskottet nått enighet när det gäller de föreslagna ändringarna av direktövergång. Utskottet tillstyrker i enlighet med regeringsförslaget att riksdagen nu fattar principbeslut om att garantin för direktövergång från gymnasieskolan till högskolan skall anges som en andel av det totala antalet platser för resp. utbildningslinje. Vidare förordas att garantin skall sättas till ca en tredjedel av antalet platser för resp. linje och att urvalet inom denna andel skall göras på enbart meriter av avgångsbetyg från gymnasieskola som är högst tre år gammalt. Rätten att få räkna föreningsarbete som en merit vid antagning till högskoleutbildning har inneburit att kvinnorna har missgynnats. Den erfarenheten har vi redan, Eva Hjelmström. Systemet har dessutom inneburit krångel och godtycklig prövning av vilka föreningserfarenheter som skall godtas. Detta vet vi också, Eva Hjelmström. Utskottets ordförande använde ordet ”missbruk” i sammanhanget. Vi torde vara åtskilliga i denna kammare som har kontaktats av människor som ifrågasatt tillämpningen av systemet med föreningsmeriter. Med regeringsförslaget blir det lättare att skaffa sig arbetslivserfarenheter. I fortsättningen blir maximal poäng 1,7 mot 2 f. n., och dessa poäng kan uppnås på tre år mot fem år f. n. Detta kan naturligtvis leda till att fler får maximal arbetstidspoäng och att resultatet då kan bli att betygen får ökad betydelse vid urval till starkt efterfrågade utbildningar. Men de bestämmelser som hittills tillämpats, nämligen att låta urvalet avgöras av att vissa sökande förvärvsarbetat i fem år i stället för tre eller fyra, kan väl knappast vara bättre. Det måste vara rimligare att i dessa fall med tre års arbetslivserfarenhet låta betygen fälla utslaget. Arbetslivserfarenheten kan ju också vara av allmän karaktär och behöver inte ha någon som helst anknytning till den aktuella utbildningen. Det är väl ganska svårt att motivera att skillnaden mellan ett medelmåttigt betyg i gymnasieskolan och ett toppbetyg helt skall kunna uppvägas av fem års arbetslivserfarenhet inom vilket område som helst. Jag vill med skärpa understryka att förslaget inte innebär att man över hela linjen nu återinför något slags betygsurval. Ett klart inslag av betygskonkurrens har funnits hela tiden. Enligt regeringsförslaget reserveras också platser vid högskolan för sökande som är 25 år och har minst fyra års arbetslivserfarenhet — dvs. utan betygskonkurrens. I motion 1312 har Ingrid Sundberg föreslagit att riksdagen skall uttala att ingen sökande till högre utbildning skall behöva bli föremål för lottning mer än två år. Kravet i den motionen tillgodoses av ett enhälligt utskott. Utskottet anser nämligen att skäl talar för att den som har blivit föremål för lottning två gånger och för tredje gången söker till samma utbildningslinje bör antas till denna. Vi anser vidare att det bör ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen fastställer att utforma närmare bestämmelser härom. Vi föreslår att riksdagen skall ge detta till känna med anledning av motionen. Låt mig till sist, herr talman, få säga något om när de föreslagna ändringarna är tänkta att träda i kraft. Det har i dessa dagar förekommit vissa skilda uppgifter om tidpunkten. Vårterminen 1981 kan vissa förändringar ske. Andelen studerande som antas på enbart betygspoäng kan då höjas från 20 till 30 26. Regeln om niomånadersperioden när det gäller arbetslivserfarenhetspoäng kan slopas vid samma tidpunkt, dvs. vid antagning inför vårterminen 1981. Då kan också arbete med hemvård inom den vårdades hem tillgodoräknas som merit. Förändringarna i övrigt, dvs. de som gäller tillgodoräknande av föreningsmeriter och arbetslivserfarenhet, föreslås av utskottet träda i kraft inför antagningen till utbildningen som börjar höstterminen 1982. Det innebär en förändring jämfört med propositionen, som föreslog vårterminen 1982. Orsaken till denna förändring är de kontakter som utskottet har haft med universitetsoch högskoleämbetet.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

Herr talman! Jag har inte förnekat att — vilket också framgår av vår motion — föreningsmeriterna i sin nuvarande utformning kan ha haft negativa konsekvenser för kvinnorna. Men det innebär ju inte att man helt skall avskaffa dem. Vad man i stället bör göra är att reformera dem. Sedan tror jag personligen att det är en rad andra faktorer inom det sociala området — det gäller inte minst barnstugeplatser — som är viktigare skäl till att kvinnorna inte söker sig till högre utbildning i större utsträckning. Som jag också tidigare framhållit innebär den här propositionen sannerligen ingen ”positiv diskriminering” av kvinnorna. Tvärtom kommer man ju att ge bl.a. värnpliktstjänstgöringen större poängantal, vilket klart drabbar kvinnorna.

Herr talman! Låt mig först instämma i Stig Alemyrs synpunkt att det har gått för kort tid för att man skall ändra antagningsbestämmelserna. De undersökningar som propositionen bygger på avser i regel, såvitt jag kan förstå, bara erfarenheter från två läsår — dessutom de två första läsåren i ett nytt system. Det tycker jag för min del är ett ganska bräckligt material. När jag läste proposition 158, som ju f. ö. är ganska tunn, om man bortser från UHÄ:s bilagor, noterade jag två drag i den. Det första draget var att förslagsbatteriet var en aning svåröverskådligt. Man refererar vissa saker som tydligen är sådant som UHÄ kan göra oss här i riksdagen förutan. Sedan är det andra saker som vi här nu skall fatta beslut om. Så är det ytterligare ting som UHÄ skall ges i uppdrag att utreda. Det är visserligen bra att man blir informerad även om saker som inte är föremål för beslutsfattande här i kammaren. Men det skulle väl egentligen ha varit bättre att vi fått det hela mera samlat och förelagts förslag när UHÄ:s ytterligare utredningar varit gjorda. Då skulle vi ha kunnat göra en bättre bedömning. Jan-Erik Wikström sade från talarstolen att antagningsbestämmelserna utgör ett mycket komplicerat system. Den ena biten hänger ihop med den andra. En ändring på ett ställe får därför konsekvenser på andra ställen. Även från den synpunkten skulle det ha varit bra, om regeringen hade väntat litet och sedan lagt fram förslag rörande antagningssystemet i dess helhet, som fallet var när kompetensutredningen och kompetenskommittén lade fram de förslag som utgjort grunden för denna reform. Den enda omedelbara åtgärd som vi från socialdemokratiskt håll begärde var att regeringen skulle se till att beslutet om direktövergång från gymnasiet till högskolan skulle efterlevas. Vi föreslog ett utskottsinitiativ i frågan, men den borgerliga majoriteten avstyrkte detta förslag. Nu effektuerar utbildningsministern detta initiativ, och det tycker vi är bra. Vi ville alltså bara att regeringen skulle se till att det, eftersom det hade garanterats en sådan, verkligen blev fråga om en direktövergång. Detta krav är nu tillgodosett genom bestämmelsen om att urvalet till de platser som omfattas av garantin för direktövergång skall göras på enbart meriter av avgångsbetyg från gymnasieskolan som är högst tre år gammalt. Vi begärde däremot inte att någonting annat skulle åtgärdas efter så här kort tid. Nu föreslår regeringen en höjning av procentsatsen för direktövergång från 20 till 30 96, vilket vi har kunnat acceptera. Det har vid detta ställningstagande spelat en viss roll att man vid alla de linjer som i detta sammanhang är rimligt att diskutera i verkligheten redan har nått upp till 30 90. T. o. m. på psykologlinjen och läkarlinjen är det nu drygt 30 96 som går direkt från gymnasiet till högskolan. Trots detta har det larmats mycket om den katastrofala situationen på dessa linjer. Men det visar sig nu att behovet av platser för direktövergång är tillgodosett, eftersom man ligger på 30 Zo-nivån. Det finns dessutom en mängd andra linjer, där man ligger mycket högre. Jag blir ibland — om jag får göra en marginalkommentar — ganska förvånad över den larmande massmediadebatten på detta område. När det kom information om en liten delbit slogs det upp så att man fick intrycket att det nästan inte alls förekommer några direktövergångar. Så är ju inte fallet. Det är bra att det finns mera seriösa rapporteringar, som så småningom kommer fram. Det andra draget som jag noterade när jag läste denna proposition oroar mig mera. Det är den genomgående tendensen i samtliga åtgärder. Tendensen är att vi skall bort från 1975 års beslut, öka betygens roll och tona ner betydelsen av andra meriter än betygsmeriter — jag tänker förstås på arbetslivserfarenhet och föreningsmeriter. Vi vet att denna tendens stämmer väl med moderaternas önskemål — det är ingen överraskning. Att den också stämmer med folkpartiets åsikter beklagar jag. Men jag blir — för att använda ett känslomättat uttryck — rent bedrövad när jag ser att också centern faller in i samma roll. Jag vill göra ett par reflexioner när det gäller föreningsmeriterna. Vi motsätter oss — vilket Stig Alemyr har deklarerat — att man skall ta bort rättigheten för sökande till högskola att tillgodoräkna sig föreningsmeriter. Det är i huvudsak två motiv som i propositionen anförs för detta borttagande. Det första är att möjligheterna att tillgodoräkna sig föreningsmeriter missgynnar kvinnorna, och det andra är att det är krångligt att tillämpa reglerna. Påståendet att kvinnorna missgynnas står inte alldeles oemotsagt i debatten. Åtta hårt spärrade linjer har analyserats. På fem av dessa hade 1977 den kvinnliga andelen minskat i jämförelse med 1976. Men i de i februari i år sammanställda remissvaren på rapporten Två års erfarenheter av de nya tillträdesreglerna — den rapport på vilken regeringen bygger huvuddelen av förslagen — kan utläsas att flera högskolor nu rapporterar att det sedan 1977 har skett en uppgång av antalet kvinnor. Man kan knappast anse att det ännu är bevisat att kvinnor har missgynnats. Därtill är materialet enligt min mening för begränsat dels när det gäller tiden, dels i fråga om omfånget. Man lägger för stor vikt vi de relativt få hårt spärrade linjerna. Det är de som får vara mall för prövningen om en reform är bra eller inte. Föreningsmeriter diskuterade vi här i kammaren för ungefär ett år sedan, fredagen den 19 maj 1979. Då sade en ledamot följande: ”Man säger att systemet med tillgodoräknande av föreningsmeriter har visat sig diskriminera flickorna. Sedan drar man slutsatsen: alltså bör det avskaffas. Den slutsats man bör dra är naturligtvis den rakt motsatta, att här finns ytterligare ett instrument för att stimulera flickor till ökad föreningsaktivitet. Vad de som argumenterar på motsatt sätt i själva verket vill är att flickorna även framdeles skall vara passiva och strunta i föreningsverksamhet. I varje fall uttrycker man ingen oro i det avseendet. Man är belåten med det tillstånd som nu råder. För min del tycker jag att det är bra om flickorna engagerar sig mer, och jag tycker att man skall kunna använda även systemet med tillgodoräknande av föreningsmeriter som en särskild stimulans.” Den som sade detta heter Bertil Fiskesjö, och han är fortfarande riksdagsledamot. Jag utgår från att han har samma uppfattning nu som för ett år sedan och stöder vårt yrkande om att föreningsmeriterna skall vara kvar. Ur ett annat dokument citerar jag följande: ”De tre regeringspartierna har sedan länge haft olika uppfattningar vad beträffar föreningsmeriter och den fria sektorn i högskolan. Den proposition som nu presenteras innebär inte att partierna ändrat sin principiella uppfattning.” Så står det i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet från den 2 april i år. Kommer centerns företrädare här i kammaren att nu rösta enligt sin princip eller enligt något annat? Det andra motivet för att avskaffa föreningsmeriterna var att reglerna var svåra att tillämpa. Jag kan gärna medge att reglerna kanske har varit besvärliga att tillämpa. Jag kan emellertid i någon mån förstå UHÄ, som vill slippa de här besvärligheterna. Särskilt kan man förstå UHÄ när man tar del av besvärshandlingar över UHÄ:s beslut att underkänna vissa föreningsmeriter på, som man tycker, goda grunder och sedan finner att regeringen desavouerat UHÄ i en rad fall. Låt mig ta några exempel. Sekreterare i Fotograficentrum. Verksamhetens art och omfattning är inte godtagbara, säger UHÄ. Regeringen finner att verksamheten bör tillgodoräknas sökanden och överlämnar ärendet för fortsatt behandling. Programledare i Förlösa CUF. Uppdragets art och omfattning är inte godtagbara, säger UHÄ. Regeringen föreskriver att sökanden skall tillgodoräknas poäng. Patrulledare SMU-scout. Uppdragets art och omfattning är inte godtagbara, säger UHÄ. Regeringen finner att sökanden skall tillgodoräknas poäng och föreskriver att hon skall antas. Ordförande i Göteborgs GK:s tävlingskommitté. Uppdragets art är inte godtagbart, säger UHÄ. Regeringen föreskriver att sökanden skall tillgodoräknas poäng. Sekreterare i Mora minigolfklubb. Baskettränare i skolidrottsföreningen. Ej godtagbar omfattning resp. ej viktigare förtroendekaraktär, säger UHÄ. Regeringen föreskriver att sökanden skall antas. Säga vad man vill, men inte hjälper regeringen till att underlätta UHÄ:s arbete på den här punkten, så jag kan, som sagt, i någon mån förstå UHÄ. Ville regeringen ha stramare tyglar på detta område, borde den hjälpa till där och när den kan. Herr talman! Så över till arbetslivserfarenhetens vikt. Det ansvariga ämbetsverket UHÄ behandlar denna fråga i sin skrivelse men föreslår ingen förändring. Stig Alemyr var inne på det i sitt anförande. Som skäl anger UHÄ dels att föreningsmeriterna föreslås försvinna, dels att direktövergången förbättras. Men regeringen går trots detta vidare och lägger fram förslag om att minska poängen för arbetslivserfarenhet från 2,0 till 1,7. De skäl regeringen anför är att definitionen på det här området är vid och generös — tydligen enligt regeringen alltför vid och generös. Innan man går in på det andra huvudskälet går man tillbaka och refererar motiven för att arbetslivserfarenheten infördes. De motiven var att arbetslivserfarenheten skulle ge äldre studerande vidgade möjligheter och vidare ge värdefulla erfarenheter och berika högskolan. Efter propositionens referat av skälen till att arbetslivserfarenheten infördes anges att 70 20 av de studerande som antas till de undersökta utbildningslinjerna inte är äldre än 24 år. Detta angav också utbildningsministern i sin inledning. Uppenbarligen är det just detta förhållande att utöver de 30 20 i dessa åldrar, som kommer att antas genom direktövergång, om förslaget nu går igenom, blir det 40 760 som i samma åldrar, dvs. under 25 år, antas på betyg och arbetslivserfarenhet. Det är detta som har oroat regeringen till den grad att man anser sig nu böra minska arbetslivserfarenhetens vikt i förhållande till betygen på det föreslagna sättet. För det första tycker jag att man borde ha väntat och skaffat bättre underlag för sitt förslag. För det andra vill jag peka på att man också borde ha frågat sig hur förslaget nu kommer att slå. Inte blir det väl — utifrån de utgångspunkter propositionen säger sig ha — bättre att premiera kortare arbetslivserfarenhet så mycket mer som nu görs i propositionen. Man fördubblar ju poängen för det första 15 månaderna. Den har varit 0,5 poäng förut, och nu taxeras den upp till 1,0 poäng — det är ju en fördubbling. Detta gör väl att ännu fler yngre skaffar sig arbetslivserfarenhet. Den blir snart en konstant, och sedan har man återigen betygen som enda utslagsgivare. Jag gissar att mekanismen kommer att bli denna. Men kanske det var så man ville ha det, fastän man inte säger det i propositionen. Vi vill från vårt håll ha kvar arbetslivspoängen vid dess nuvarande vikt. Vi vill också att den skall förvärvas under en relativt lång period för att ge just andra erfarenheter än de vanliga erfarenheterna som kommer från skolan. Dessa andra erfarenheter kan ju vara av värde både för själva högskolestudierna och för det yrkesliv som följer efter studierna. Till sist, herr talman, ett par reflexioner som jag skulle vilja göra. I propositionen säger departementschefen på ett ställe inledningsvis: ”Låt mig först konstatera att debatten om och erfarenheterna av behörighetsoch urvalsreglerna för högskolan inte ger anledning att ompröva de grundläggande principerna för dessa.” Också i dag förnekar Jan-Erik Wikström att det är de grundläggande principerna som ändras och omprövas, men han säger i några sammanhang att det är viktiga förändringar. Samtidigt säger han i dag att det inte är bra med alltför drastiska förändringar, och det kan jag hålla med om. Jag tycker ändå för min del att de förändringar som föreslås nu är förhållandevis drastiska, och man hade nog behövt ha litet mera underlag för detta.

Förutom höjningen av direktövergången från 20 till 30 26, som vi går med på, är det dens.k. spegelvändningen av antagningsordningen i kvotgrupperna I och II som man nu gör. Man skall öka ytterligare några procent upp till 33 26 — en tredjedel ungefär. Procentandelen skall vidare räknas som andel av det totala antalet antagningsplatser för resp. linje eller sökalternativ och inte som den räknas nu. Sedan är det arbetslivserfarenhetens minskade vikt i relation till betygen samt den minskade vikten för längre arbetslivserfarenhet. Det är utredningen om kvotgruppsindelningen som kommer så småningom, och det är utredningen om tillträdet till enstaka kurser. Det samlade intryck jag får av alla dessa delar är att de går i samma riktning allihopa, och det är alltså det som oroar mig. Jag tycker att det är bra med utvärderingar, och det är bra att de startar samtidigt som reformerna träder i kraft. Det är bra att man avlämnar rapporter, och det är bra att de diskuteras öppet. Men jag tycker inte att det är bra när man på ett för tidigt stadium går in och mixtrar med detaljer, som man har gjort nu. Enligt vår mening från socialdemokratiskt håll borde regeringen egentligen ha väntat en tid ytterligare. Man borde ha skaffat sig bättre tidsunderlag, under flera läsår än två. Sedan skulle man på detta tidsmässigt bättre underlag ha gjort simuleringar och prövat nya regelsystem genom att variera en eller flera faktorer åt gången. Vidare borde man ha skaffat in mera sociala bakgrundsdata om de studerande. Då skulle vi enligt min mening ha fått bättre underlag för åtgärder, och då skulle vi kunna se efter, vad olika förändringar av tillträdesreglerna gav för utslag i olika socioekonomiska grupper för de personer som söker och antas resp. icke antas till olika högskolelinjer. Jag tror också att vår debatt här i riksdagen skulle bli bättre, om vi hade detta mera stabila och varierade underlag. Herr talman! Med de här reflexionerna ber jag att få yrka bifall till reservationerna vid utbildningsutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! Det är ganska precis fem år sedan riksdagen debatterade förslaget om reformering av högskolan och nya regler för behörighet och urval till högskoleutbildning. Debatten hade då föregåtts av ett omfattande och intensivt utskottsarbete, och till betänkandet hade fogats 26 reservationer. Fyra av dem gällde regler för urval bland behöriga sökande till högskoleutbildning, och bakom dem stod herr Nordstrandh och jag själv. Övriga utskottsledamöter var, med undantag av herr Molin, eniga om de nu gällande reglerna. Det är därför med en i riksdagssammanhang ovanligt stor tillfredsställelse jag tar del av utbildningsutskottets betänkande nr 36. På punkt efter punkt kan jag konstatera att de synpunkter som moderaterna då stod för nu i stort fått gehör hos hela regeringen, de framtida studerande till gagn och högskoleväsendet som helhet till nytta. Det är däremot förvånande att socialdemokraterna i år begränsat sig till två reservationer. Den begränsningen utgör ett tecken på att man från socialdemokratiskt håll insett nödvändigheten av förändringar i den riktning vi redan för fem år sedan förordade. Här har mest debatterats frågan om arbetslivserfarenhetens tyngd vid antagningsprövning. Låt mig säga att arbetslivserfarenhet alltid är av värde för kommande studier. Den har två viktiga funktioner. Dels kan en tid i arbetslivet ge den studerande andrum i studierna och bidra till en ökad mognad, dels kan den ge den enskilde inblick i arbetslivets villkor och kunskap om vilken typ av verksamhet han eller hon i framtiden vill ägna sig åt. De nu gällande reglerna med poängberäkning för upp till fem års arbetslivserfarenhet har emellertid fått flera negativa konsekvenser, som socialdemokraterna tycks oförmögna att inse. För det första har en mångårig arbetslivserfarenhet med direkt syfte att skaffa arbetslivspoäng medfört att de konkreta teoretiska kunskaper som ansetts nödvändiga för de kommande studierna sjunkit undan i en oftast alls icke behaglig glömska. Följden av detta har blivit större svårigheter för de antagna att klara studierna inom ordinarie studietid och med all säkerhet en sänkning av utbildningsstandarden. För det andra har medelåldern på de antagna stigit. Detta tycks enligt gjorda undersökningar till mycket ringa del bero på att nya grupper sökt sig till de spärrade utbildningarna. Orsaken ligger i stället i att en stor grupp studerande måst vänta några år med sin ansökan för att komplettera med arbetslivspoäng. Den mest allvarliga nackdelen torde emellertid ligga i det faktum att antalet studerande till forskarutbildning minskat. Om de akademiska grundstudierna inte avslutas förrän i 30-årsåldern, minskar benägenheten till ytterligare ett antal års studier. En annan konsekvens för forskarutbildningen har varit den enormt ökade studietiden i förhållande till vad som avsågs vid genomförandet av den nya forskarutbildningen. Ökningen är inte förvånande. De forskarstuderandes relativt sett höga ålder innebär att de oftast har ett avsevärt försörjningsansvar, och studierna måste då kombineras med förvärvsverksamhet av olika slag, vilket fördröjer studierna. Den ökade medelåldern hos högskolestuderande har dessutom medfört ett minskat antal flickor till den hårt spärrade utbildningen. Jag har inte kunnat få fram exakta uppgifter, men så mycket framgår av UHÄ:s rapport att några års förvärvsarbete och familjebildning med barn har minskat flickors benägenhet att söka till sådan spärrad utbildning för vilken det i praktiken har krävts arbetslivserfarenhet. Studier har hellre påbörjats på utbildningslinje där antagningspoängen är lägre. Trots dessa nu rådande nackdelar har socialdemokraterna i sin reservation gått emot regeringsförslaget om ändrad poängberäkning av arbetslivserfarenhet. Man gör det genom att påpeka att en förändring av meritvärderingen av arbetslivserfarenhet skulle motverka en social utjämning. Men så är inte fallet. Av debatten här har inte framgått att deltagarna vet att det finns en kvotgrupp IV, dit de som inte har föregående gymnasieutbildning söker. För dem som har gymnasieutbildning gäller den förändringen i värdet av arbetslivserfarenhet som här har varit aktuell. Gjorda erfarenheter visar på intet sätt att den sociala snedrekrytering till de spärrade linjerna som trots allt finns har förändrats efter 1975 års beslut. Herr talman! Jag vill ändå, när utbildningsministern finns här, peka på några svårigheter som kan dyka upp. De gäller begränsningen av giltigheten för betygen från gymnasieskolan till tre år. Utbildningsministern har i propositionen varit medveten om att de ungdomar som gör militärtjänst kan komma i svårigheter och också föreslagit att de som en gång antagits men därefter gör militärtjänst skall ha rätt att stå kvar som antagna. Militärtjänst räknas som arbetslivserfarenhet och kan utnyttjas vid ansökan. Låt oss tänka oss en pojke som går ut en tvåårig gymnasielinje utan formell eller åtminstone särskild behörighet för högskolestudier. För honom kan det vara omöjligt att inom en treårsperiod fullgöra befälsutbildning i det militära samt komplettering av det gymnasiebetyg på vilket han skall söka. Inte minst mot bakgrund av den svårighet som försvaret har att rekrytera ungdomar till befälsutbildning vore det olyckligt om några skulle avstå från sådan utbildning därför att treårsgränsen för gymnasiebetygets giltighet förhindrar det. Jag vore tacksam om utbildningsministern kunde kommen tera detta och ange att det jag nu anfört utgör tungt vägande skäl till förlängning av treårsgränsen. Herr talman! Så mycket i propositionen är bra att jag har svårt att inte uttrycka min glädje. En ökad andel studerande kommer att tas in direkt från gymnasieskolan, med de positiva konsekvenser detta kommer att ha. Socialdemokraternas ursprungliga förslag om 15 96 har nu blivit 33 1/3 96. Niomånaderskravet på anställningstid slopas — så oförenligt som det var med gällande regler på arbetsmarknaden. Över huvud taget framkommer i betänkandet en syn på den enskilde studerande som individ och en vilja att underlätta för honom eller henne att lyckas i sina studier, något som indirekt också får positiva ekonomiska konsekvenser för samhället. Jag har förståelse för att utbildningsministern i vissa fall dock bara har kunnat avisera tekniska förbättringar av olika slag. Dit räknar jag de ändrade reglerna för hur kompletteringsbetygen skall räknas, men jag vill här beklaga att inte utbildningsministern har tagit steget fullt ut och också medgivit att kompletteringsbetyg som ger särskild behörighet skall kunna höja betygsmedelvärdet. Jag är glad över att föreningsmeriter nu förhoppningsvis kommer att förpassas ur meritvärderingen. Det är betecknande att socialdemokraterna i sin reservation inte har funnit något annat skäl för sin önskan att de skall vara kvar än att man ännu har för liten erfarenhet. Erfarenheten har ju tydligt visat att föreningsmeriterna missgynnat kvinnorna och att de givit möjlighet till taktiska föreningsaktiviteter, som i vissa fall skulle fått den mest förhärdade föreningsmänniska att baxna. Lars Gustafssons exempel på de olika bedömningar som har gjorts av intagningsnämnden och av regeringen visar just hur svårt det är att fastställa vad som skall vara poänggivande. Självfallet är jag också glad över att ett enigt utskott har tillstyrkt min motion om att ingen skall behöva lottas ut mer än två gånger. Till sist vill jag säga, herr talman, att det måste finnas en övergångstid för införandet av nya bestämmelser, eftersom dessa inte får drabba dem som nu är i gång och planerar sina studier. Det kan naturligtvis diskuteras hur lång en övergångstid bör vara, men jag hoppas att man i propositionen har kommit fram till riktiga bedömningar. Det är emellertid inte orimligt att tänka sig att det inte kommer att dröja så länge innan reglerna på nytt kommer att förändras. Jag syftar då på de konsekvenser som gymnasieutredningens förslag kommer att få när de så småningom kommer att resultera i en förändring av gymnasieskolan. Enligt direktiven till gymnasieutredningen skall vi särskilt beakta sambandet mellan gymnasieskola och högskola. Det är givetvis för tidigt att nu veta något om hur förslaget en gång kommer att se ut, men så mycket torde vara säkert, att bl.a. frågan om behörighet för olika utbildningslinjer vid högskolan kommer att påverkas av vårt förslag. Så mycket inom svensk utbildning har förändrats under de senaste decennierna. Den starka kvantitativa ökningen av utbildningsutbudet har ibland skapat svårigheter att behålla en god kvalitet i utbildningen. För oss moderater har det hela tiden varit angeläget att förbättra kvaliteten på alla utbildningsområden. Det är nödvändigt för att vi skall kunna hävda oss i dagens och framtidens internationella utveckling. Vi har med glädje kunnat konstatera att en allt större andel ungdomar skaffar sig gymnasieutbildning, och än fler blir det efter förra veckans riksdagsbeslut. Också högskolan har nått ut till nya grupper, och inte minst satsningen på enstaka kurser har visat sig vara ett utomordentligt medel därför. En förutsättning för en kvalitativ god utbildning är att de studerande ges goda förutsättningar att genomföra sina studier på ett framgångsrikt sätt. De nya reglerna för tillträde till högskolan ökar dessa möjligheter. Utformningen av den framtida gymnasieskolan måste ha samma syfte, samtidigt som den i ökad grad skall kunna göra de unga medvetna om arbetslivets krav. Herr talman, jag har inget annat yrkande än om bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Ingrid Sundberg var glad över — som hon uttryckte det — att moderaterna fått sådant gehör hos den samlade borgerligheten. Jag förstår att hon är glad över det. Det skall bli intressant att höra vad Christina Rogestam har att säga om Ingrid Sundbergs glädje. Hon har ju möjlighet att uttala sig om den. Ingrid Sundberg säger att hon är förvånad över att socialdemokraterna bara tagit upp två aspekter i sin reservation. Ja, men det är ju bara tre ting som vi skall besluta om, nämligen den provisoriska uppgången från 20 9ö till 30 26, arbetslivserfarenhetens minskade vikt och borttagandet av föreningsmeriterna. När det gäller alla andra aspekter aviserar ju utbildningsministern i propositionen att han skall be UHÄ utreda dem. Jag utgår ifrån att dessa frågor kommer tillbaka så att det blir anledning att diskutera dem senare. Detta är det enkla skälet till att vi nu reserverar oss på enbart två punkter. Ingrid Sundberg är mycket kategorisk när hon talar om att föreningsmeriterna missgynnar kvinnorna. Ja, det kan ju tyckas så, men det är inte oemotsagt. Som jag sade i mitt inledningsanförande finns delade meningar, men det finns framför allt olika data om detta. Vi menar att det har gått för kort tid. Om man nu kan konstatera att kvinnorna i några avseenden har missgynnats på vissa utbildningslinjer på denna korta tid, är detta ju något som kan ändra sig så småningom. Vi vill betona detta och menar att det kunde vara bra att vänta och se om det verkligen är ett konstant förhållande att kvinnorna missgynnas. Blir det så, får man ta det under övervägande. Jag läste ju upp en katalog över fall där UHÄ avslagit föreningsmeriterna. Katalogen visar en ganska likartad bild. Jag menar att regeringen borde ha hjälpt UHÄ och stått på UHÄ:s linje i stället för att gå med på dessa tivelaktiga meriter. Det hade varit en praktisk handling för att göra meritvärderingen användbar. Ingrid Sundberg betonar de negativa konsekvenserna av arbetslivserfarenheterna och finner dem allvarliga. Ett av skälen är att medelåldern har För min del ser jag det inte som ett fel att medelåldern ökar. Det är inte säkert att detta är en belastning för detta system. Den sociala snedrekryteringen, till slut. Ingrid Sundberg säger att den inte har ändrat sig. Men det är inte så underligt. Man kan inte begära att en sådan faktor skall ändras på en så kort tid. Återigen: Utvärderingen bygger ju på erfarenheterna från endast två läsår. Sociala bakgrundsdata ändrar man inte på så lätt, vilket jag tycker att även Ingrid Sundberg borde ha insett.
Herr talman! Glädjen står verkligen högt i tak hos Ingrid Sundberg. Upprepade gånger uttryckte hon sin förtjusning över den här propositionen. Det visar mycket klart vem som för befälet på skolområdet inom den borgerliga regeringen. Som Ingrid Sundberg konstaterar har moderaterna på punkt efter punkt fått sina krav tillgodosedda, krav som åtminstone centern så sent som för ett år sedan motsatte sig. Ingrid Sundberg tog bl.a. upp den fråga som jag särskilt framhöll i mitt tidigare inlägg, nämligen den sociala snedrekryteringen. Hon anförde att denna inte förändrats vid de spärrade utbildningarna under de år som gått sedan reformen genomfördes. Men detta skall väl inte tas till intäkt för att ytterligare försämra den sociala snedrekryteringen till arbetarklassens nackdel. Det är de facto vad propositionen innebär. Vidare anklagade Ingrid Sundberg dagens debattörer för att inte känna till kvotgruppsindelningen. Visst känner vi till den, men det är inte den som är intressant i sammanhanget. Det intressanta är — vilket också har framhållits flera gånger i debatten — att betygen nu får större vikt i förhållande till arbetslivserfarenheten.
Herr talman! Till Eva Hjelmström: Den sociala snedrekryteringen kan vi i första hand råda bot på genom att öka antalet antagningar av sökande till högskoleutbildning som inte har gymnasieutbildning. De söker inte i kvotgrupp I eller II utan i kvotgrupp III eller IV. Av UHÄ:s uppgifter kan vi konstatera att 73 20 av de antagna utgörs av sökande som har gymnasieutbildning. I vad mån Eva Hjelmström gör någon sorts social fördelning inom den gruppen och menar att de som har gymnasieskola plus arbetslivserfarenhet skulle komma från en lägre socialgrupp medan de som saknar arbetslivserfarenhet skulle tillhöra en högre, så vill jag säga att det faktiskt inte finns någon sådan social korrelation. Sedan vill jag säga till Lars Gustafsson beträffande föreningsmeriterna att det tyvärr inte är så att det är föreningsmeriterna i sig som har givit poäng, utan det är intygen om vilken föreningsaktivitet som den sökande har bedrivit som har varit avgörande. Jag tror att både Lars Gustafsson och jag har sådana kontakter med ungdomar att vi är medvetna om hur sådana här intyg har tillkommit, hur de har fabricerats och författats, och att de har bedömts olika av antagningsnämnderna resp. regeringen. Det är inte i många fall som de sökande helt ärligt har lämnat bevis på den verksamhet de ägnat sig åt. Min förvåning över att socialdemokraterna inte avgivit fler reservationer beror givetvis på att de vid den tid då jag var ledamot av utskottet förfäktade att högst 15 96 borde gå direkt till högskolan från gymnasiet, och nu har man gått med på 33 20. Jag minns hur vi stred för att få igenom de 20 procenten, vilket då blev utskottets förslag. Jag vill också tillägga att propositionen innehåller mera än dessa tre konkreta förslag. Även sådana förslag som utbildningsministern aviserar i propositionen brukar ju kommenteras från socialdemokratiskt håll, och jag konstaterar att man nu inte har gjort det vare sig i form av reservationer eller i form av inlägg här i kammaren.
Herr talman! Låt mig först — med anledning av det allra sista som Ingrid Sundberg sade — för tydlighetens skull säga att vi till i dag tagit ställning till de konkreta punkter som kommer att bli föremål för beslut och inte någonting annat. Ta inte vår tystnad på andra områden till intäkt för att vi ställer upp på de tankegångarna! Vi vet ju ännu inte riktigt vad det blir av dem. Ingrid Sundberg talar om att vi gått med på en ökning från 15 9o till 30 90. Ja, det medges. Sådana här procenttal är alltid höftningar. Vår höftning den gången — 15 Zo — möttes av andra höftningar. Vi gjorde en kompromiss i utskottet och landade på 20 26. Nu har utvecklingen gått därhän att siffran för direktövergång faktiskt är ungefär 30 96. Vi tyckte inte att vi då hade anledning att gå emot detta förslag. Om det är så som Ingrid Sundberg föreställer sig när det gäller intygen och om UHÄ avstyrker — varför har då regeringen konsekvent gått emot UHÄ och tillstyrkt? Då har i varje fall inte regeringen hjälpt till att sanera den här verksamheten! Sedan för andra gången till den sociala snedrekryteringen! Det är ju inte så att man ändrar på den på så här kort tid. Det är inte bara antagningsbestämmelserna som inverkar på den. Det finns en rad andra faktorer runt den högre utbildningen och runt om i samhället som är viktiga i detta sammanhang. Det måste man väl ändå komma ihåg, Ingrid Sundberg. Ingrid Sundberg säger i en annan polemik att man kanske skulle kunna öka intagningen till högskolan eller hur orden föll. Man vill nu ändra bestämmelserna så att de något yngre eleverna gynnas på de något äldre elevernas bekostnad. Det dilemmat kan man bara lösa genom att öka antalet platser i grundläggande högskoleutbildning, så att både de något äldre och de något yngre får plats. Då kommer urvalsmekanismen inte att få effekt så tidigt. Men, Ingrid Sundberg, hur är det med det? I budgetpropositionen fick vi veta att den borgerliga regeringen icke var benägen att öka resurserna till grundläggande högskoleutredning. Alla förändringar där skulle göras genom omprioriteringar inom den befintliga ramen. Man har alltså inte varit villig att öka dimensioneringen av den grundläggande högskoleutbildningen, och det är bara på den vägen man kan klara dilemmat att inte missgynna någon grupp när man ändrar antagningsbestämmelserna. Men den lösningen har tydligen inte föresvävat regeringen, och inte Ingrid Sundberg heller.
Herr talman! Jag skulle vilja uppmana Ingrid Sundberg att läsa propositionen ordentligt och lyssna på vad som upprepade gånger framförts, inte bara här i kammaren utan också av grupper utanför detta hus. Det faktum att betygen får större vikt i förhållande till arbetslivserfarenhet kommer på sikt att gynna de redan privilegierade. Men det är ju och har alltid varit moderaternas politik, så det är inte ägnat att förvåna att Ingrid Sundberg tycker det är bra. Det är kanske inte heller att förvånas över men däremot att beklaga att det nu också är hela regeringens politik.
Herr talman! Även om dimensioneringen av högskolan ökade, säger det inte i sig att fördelningen mellan de olika kvotgrupperna skulle förändras. Endast 23 20 av ökningen skulle då kunna komma kvotgrupperna III och IV till godo. Däremot finns det skäl att betona det värde som ligger i de enstaka kurserna, till vilka icke sådan här prövning sker. Jag tycker inte vi skall glömma bort det i diskussionen.

Herr talman! Det är ingen hemlighet här i kammaren att de i regeringen ingående partierna har olika uppfattningar i vissa frågor som rör högskolan. För oss inom centern har två utgångspunkter varit vägledande för ställningstagandena. Vi har haft målsättningen att öka den geografiska tillgängligheten och att öka möjligheter för nya grupper att få tillträde till högskolan. Med det som utgångspunkt har vi deltagit i arbetet med att reformera och förändra högskolan och högskoleutbildningen. För oss har det varit viktigare att nå praktiska resultat än att hårdra en principiell uppfattning. Det har gjort att centerns väg i högskolefrågor i vissa debatter har beskrivits som ganska krokig — det är riktigt att vi genom årens lopp har deltagit i kompromisser av olika slag. Men det är med tillfredsställelse vi noterar att regeringen nu inte har lagt fram något förslag om att ändra beslutet om totaldimensionering av högskolan. Det är en förutsättning för att kvaliteten på undervisningen skall kunna upprätthållas. Spåren från den fria sektorns tid förskräcker. Det är också en förutsättning för att det skall finnas möjlighet att göra satsningar — inom de begränsade ekonomiska ramar som kommer att gälla för budgetarbetet — på de mindre högskolorna. Det är inte minst de mindre högskolornas utbud av enstaka kurser som i dag är inkörsporten till högskolestudier för många nya och till åren litet äldre studerande. Enligt vår uppfattning är det alltså viktigt och nödvändigt att i höstens budgetarbete prioritera anslaget till enstaka kurser. till högskolan. Förslagen från regeringen om ändringar i reglerna grundar sig på en uppgörelse efter ingående diskussioner mellan regeringspartierna. En del i den uppgörelsen var alltså att den fria sektorn inte skulle återinföras. Det är angeläget att direktövergången från gymnasieskolan till högskolan underlättas. Det sätt som det tidigare riksdagsbeslutet har tillämpats på i praktiken har gjort det svårt, och svårare än avsikten var, för gymnasister att komma direkt in i högskolan. För många ungdomar är det visserligen positivt att ta ett mellanår och får erfarenhet från en arbetsplats. Men avsikten har ändå hela tiden varit att det skulle vara möjligt för en relativt stor grupp att gå direkt. Därför är de föreslagna åtgärderna på kort och litet längre sikt bra. Föreningsmeriternas vara eller icke vara är en gammal diskussionsfråga. Vi har inte ändrat vår principiellt positiva inställning till föreningsaktiviteter och värdering av dem som en merit. Vi menar fortfarande att det är en positiv och viktig erfarenhet. Men i den uppgörelse som träffats mellan partierna har vi accepterat att de tas bort som poänggivande merit efter en övergångsperiod. Det viktiga argumentet för oss har varit UHÄ:s redovisning av de stora praktiska problem som funnits i tillämpningen av gällande regler, svårigheten att värdera olika intyg, som inte minst Lars Gustafsson belyste i sitt inlägg, och i viss mån också det fusk som har förekommit. När det gäller reglerna för tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet kan jagi stort sett hänvisa till vad Jan-Erik Wikström sade i sitt anförande. Men låt mig därtill lägga att förslaget innebär en sänkning av poängen med 0,3. Det är knappast en dramatisk sänkning. Tiden har sänkts från fem till tre år, så man kan också beskriva den här ändringen så att arbetslivserfarenheten ges en högre poäng per tidsenhet. Vi menar att det inte är så stor skillnad mellan de erfarenheter man får från arbetslivet under fem år och de man får under tre år. Den stora skillnaden är den mellan att ha varit ute och jobbat några månader och att ha varit ute några år. Till sist, herr talman. Det har ännu inte gått så många år sedan högskolereformen trädde i kraft. Den utvärdering som hittills gjorts har gett oss information om vissa saker, om annat vet vi fortfarande alldeles för litet. Till det senare hör hela studerandestrukturen på de enstaka kurserna på de nya orterna. Därför är det viktigt att arbetet med att utvärdera reformen går vidare. Men att utvärderingsarbetet skall fortsätta får inte hindra att vissa förändringar görs. Alla tycks vara överens om vikten av att säkra ett högre procenttal när det gäller direktövergången.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
Herr talman! Christina Rogestam sade att den lilla lista som jag läste upp visade på svårigheterna att bedöma föreningsmeriter. Jag vet inte om den gör det i och för sig. Listan var ju ganska entydig. UHÄ hade hela tiden underkänt föreningsmeriterna, men regeringen hade hela tiden godkänt dem, alltså underkänt UHÄ. När det är svårigheter att bedöma en sak är inte mönstret så här symmetriskt. Detta tyder snarast på någonting annat än svårigheter att bedöma och vad det är lämnar jag åt Christina Rogestam och andra att fundera över. Men just denna lista och dessa exempel tyder inte på svårigheter — att de finns, det vet jag ändå. Denna lista tyder på någonting helt annat. Det tjänar kanske inte mycket till att fortsätta debattera detta med utgångspunkt i det som Christina Rogestam sade. Det är tydligt, både av det som stod i det pressmeddelande jag citerade ur förut och av det Christina Rogestam sade nyss, att det förekommer en kohandel inom regeringen där man köper och säljer. Och det viktigaste köpslåendet har alltså gällt föreningsmeriter och det fria området. Om jag skall göra en värdering vill jag säga att det naturligtvis är bra att det fria området inte återinfördes. Som jag sade i en tidigare debatt får vi väl skicka en tacksamhetens tanke till centern, som lyckades hålla undan så att inte det fria området kom tillbaka. Det är möjligt att detta offer av föreningsmeriterna då hellre får tas än att få tillbaka det fria området. Centern kunde också göra så att man här i kammaren argumenterade och voterade efter sin principiella övertygelse. Men det är tydligen inte den principiella övertygelsen man går efter i dag utan någonting annat, och då får vi väl nöja oss med det. Det är en stor skillnad mellan det förslag som föreligger här och vad t.ex. regionsstyrelsen i Göteborg — som Christina Rogestam känner väl till — sade då de yttrade sig över detta. Då var föreningsmeriter mycket bra, och man var inte beredd att avskaffa dem. Man var inte beredd att ändra arbetslivserfarenheten. Man tyckte att det var för tidigt att över huvud taget göra någonting, och jag instämmer i den uppfattningen. Jag tycker i motsats till centern fortfarande att det är för tidigt att ändra de här sakerna nu. Man borde skaffa sig bättre underlag. Det talas väldigt ofta om att man skall ha ett bra underlag innan man fattar beslut om saker och ting, och det gäller i särskilt hög grad på de komplicerade områdena som rör tillträdesregler. Just på grund av att den ena delen är så beroende av den andra borde man skaffa sig ett bra underlag. Det finns tekniker genom vilka man kan jämföra existerande regelsystem med olika tänkta nya system för att utröna vilken inverkan sådana system har på de grupper som söker till högskolan. Det borde man ha gjort, för det är viktigt. Dessutom vill jag tillägga att man borde ha sett till att det finns andra sociala bakgrundsdata om de studerande än de som nu är tillgängliga. Det är först när också sådana finns som man kan göra vettiga bedömningar av hur det ena antagningssystemet slår gentemot det andra, inte minst från socio-ekonomiska synpunkter.

Nr 166 Herr talman! Med hänvisning till den diskussion som fördes när SE Fredagen den näringsutskottets betänkande 1979/80:54 behandlades yrkar jag bifall till den

Herr talman! Med hänvisning till tidigare debatt ber jag att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 74.

Herr talman! Med hänvisning till de mycket tungt vägande argument som framfördes vid behandlingen av näringsutskottets betänkande 1979/80:55 yrkar jag bifall till de två reservationer som har avgivits.
Herr talman! Med hänvisning till den debatt som vi hade då vi behandlade näringsutskottets betänkande nr 55 ber jag att få yrka bifall till motion 1932, yrkandena 1, 3 och 4.
Herr talman! Med hänvisning till de ännu tyngre vägande argument som finns framförda i näringsutskottets betänkande nr 55 ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén har frågat mig om jag anser att Göteborgs och Malmö kommuners utredning om storstadskommunernas speciella förhållanden bör föranleda ändringar av beräkningsgrunderna för skatteutjämningsbidraget och om det ingår i den av regeringen tillsatta utredningens uppgifter att göra sådana överväganden. Göteborgs och Malmö kommuner har vid en uppvaktning hos mig presenterat en av kommunerna utförd undersökning, i vilken redovisas vissa speciella merkostnader som storstadskommuner har i förhållande till andra kommuner. Merkostnaderna beror enligt rapporten framför allt på storstadskommunernas sociala struktur och på deras regionala funktion. Kommunerna har nyligen i skrivelser till regeringen bl.a. hemställt att de specifika kostnader som behandlas i rapporten skall beaktas i den pågående översynen av statistik och kalkylmetoder för grundgarantin i skatteutjämningssystemet. Jag vill framhålla att grundgarantin i skatteutjämningssystemet baseras på ett mindre antal faktorer, som anses ha väsentlig betydelse för den enskilda kommunens skattesats. Vid remissbehandlingen av kommunalekonomiska utredningens betänkande , som ligger till grund för de nuvarande skatteutjämningsreglerna, ansåg det stora flertalet remissinstanser att utredningens val av faktorer var tillfredsställande. I remissvaren framfördes dock en mångfald förslag om att ytterligare faktorer skulle beaktas. Mot utredningens val av statistik och kalkylmetoder för beräkning av vissa faktorer i grundgarantin riktades kritik från flera håll. Regeringen har därför uppdragit åt en särskild utredare att göra en översyn av statistik och kalkylmetoder för grundgarantin i skatteutjämningssystemet. Enligt direktiven bör uppdraget i första hand omfatta samtliga faktorer som nu ingår i grundgarantin. Dessutom anger direktiven också att utredaren till ledning för en kommande översyn av skatteutjämningssystemet bör undersöka om det kan anses lämpligt att införa ytterligare faktorer för bestämmande av grundgarantin. Regeringen har beslutat överlämna Göteborgs och Malmö kommuners framställningar i berörd del till utredaren. Det ankommer dock inte på utredaren att lägga fram förslag om en förändrad indelning av kommuner i skattekraftsklasser. Sedan utredningen har fullgjorts får därför en översyn göras av skattekraftsgarantierna. Om de av Göteborgs och Malmö kommuner aktualiserade kostnaderna skall föranleda ändring av dessa kommuners grundgaranti får bedömas i detta sammanhang.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret. Bakgrunden till min fråga till budgetministern är den kritik som riktats mot beräkningsgrunderna för det kommunala skatteutjämningsbidraget. Skatteutjämningssystemet tar, i sin nuvarande form, väldigt liten hänsyn till en kommuns kostnadssituation. Utjämningen sker nästan uteslutande från en beräkning av skattekraften. Men skattekraften säger egentligen ganska litet om en kommuns ekonomiska situation. Skatteunderlagets utveckling liksom kostnadssituationen spelar en stor roll för en riktig bedömning av en kommuns ekonomiska förutsättningar. Det är i första hand de små kommunerna som gynnas av det nuvarande systemet. De som missgynnas är de större kommunerna med en negativ kostnadsbild. Stora kommuner som står utanför skatteutjämningssystemet, exempelvis Malmö och Göteborg, har det särskilt besvärligt. Här samverkar en rad faktorer: minskad skattekraft, befolkningsminskning och strukturella sysselsättningsproblem, indragna specialdestinerade statsbidrag samt betydande merkostnader för regional service och sociala kostnader. Malmö och Göteborgs kommuners utredning visar klart att storstäderna har betydande merkostnader som inte beaktas i det nuvarande skatteutjämningssystemet. Det gäller i första hand merkostnader inom områdena social struktur och regional funktion. Dessa merkostnader uppskattas i utredningen motsvara 2:50 kr. resp. 2:00 kr. i utdebitering. Mot den här bakgrunden ställer kommunerna det berättigade kravet att kommunernas kostnader för regional funktion och social struktur skall beaktas i den pågående översynen av skatteutjämningssystemets regler. Det är ett i högsta grad rimligt krav. Jag tolkar budgetministerns svar så, att han är beredd att pröva frågan om hänsyn till dessa kostnader skall tas vid bestämmandet av grundgarantin. Efter uppvaktningen hos budgetministern har Malmö kommun tillställt regeringen en skrivelse, i vilken man ytterligare stryker under vikten av att något görs åt problemen. I den skrivelsen hemställer man att ett särskilt bidrag liknande det som utgick 1979 och 1980 till landsting och landstingsfria kommuner utanför skatteutjämningssystemet skall lämnas till dess översynen av skatteutjämningssystemet är klar. Min fråga till budgetministern blir då: Är budgetministern beredd att pröva frågan om ett sådant särskilt bidrag?
Herr talman! Innan jag svarar på dessa två frågor vill jag gärna påminna om att det bara är ett år sedan riksdagen beslutade om principerna för det nya skatteutjämningsystemet och att det då var en bred enighet om utformningen av systemet. Jag angav redan då att det trots den breda enigheten fanns behov av att se över en del inslag i systemet, och ett sådant översynsarbete har alltså redan påbörjats. Så till de två frågorna. Den första gällde om jag är beredd att pröva en framställning om extra bidrag till Malmö kommun. Självfallet skall den ansökningen prövas. Däremot kan jag i dag inte säga någonting om resultatet av prövningen, om det blir bifall eller avslag. Gången är nämligen den att en skatteutjämningsnämnd först har att yttra sig över en sådan framställning, och det brukar ske i augusti eller i början av september. Regeringen har att besluta om sådana här ansökningar först i september. Den andra frågan gällde när vi kan räkna med att utredningen blir klar. Utredningen är nyligen tillsatt, och därför vill jag inte i dag ge ett alldeles bestämt svar på den frågan. Jag vill i sammanhanget påpeka det som också nämns i svaret, nämligen att utredaren icke skall föreslå ändrad indelning av kommuner i skattekraftsklasser. För att göra det krävs att utredningsarbetet sker i två etapper. Den första etappen kan inte bli klar under detta år. Om den blir det under nästa år kan jag inte garantera, men det är min förhoppning.
Herr talman! Det är naturligtvis väldigt betydelsefullt att åtgärder ganska snabbt vidtas för att förbättra de berörda kommunernas kommunalekonomiska situation. Som jag sade i mitt första inlägg är denna mycket bekymmersam i dag. Storstädernas speciella problemområden har ju inte beaktats i den statsbidragsgivning som nu sker. Man kan därför förutse en ytterligare utdebiteringsökning i de här berörda kommunerna, om stora nedskärningar av servicenivån skall kunna undvikas. I planerna för 1981 redovisar Göteborgs kommun en utdebiteringshöjning med 1 kr. och Malmö en höjning med 1:40. Till detta skall läggas de beslut som är fattade av riksdagen under pågående vårsession och som innebär indragningar av flera specialdestinerade bidrag. Enbart för Malmös vidkommande innebär dessa beslut minskade intäkter på 30-40 milj.kr. I budgetpropositionen aviseras ytterligare indragningar, och ryktena om det s.k. besparingsprogrammet säger samma sak. Det gäller bl.a. bidragen till social hemhjälp och färdtjänst. Det är mot den bakgrunden begripligt att man i de här berörda kommunerna känner stor oro. De som drabbas är ju de kommuninvånare som kanske har det besvärligast. Mot denna bakgrund står det helt klart att några ytterligare beslut om indragningar av specialdestinerade bidrag inte får ske förrän beräkningsgrunderna för skatteutjämningssystemet har ändrats. Jag konstaterar att budgetministern hyser vissa farhågor för att den tillsatta utredningen kanske inte blir klar före nästa kommunalekonomiska beslut. Jag skulle då vilja fråga budgetministern: Är budgetministern för sin del beredd att medverka till att nuvarande specialdestinerade bidrag bibehålls till dess översynen av skatteutjämningssystemet är klar.
Herr talman! Riksdagen har ju att varje år pröva de olika anslagens omfattning och konstruktion. Jag kan inte nu säga vilka beslut som regeringen kommer att redovisa under nästa riksmöte och vilka beslut som då kan komma att fattas. Bedömningen måste självfallet ske med hänsyn till den samhällsekonomiska verklighet som vi lever i. Sedan, herr talman, blev jag något konfunderad när Lars-Erik Lövdén upprepade gånger talade om nästa kommunalekonomiska beslut. Principerna och huvudlinjerna för konstruktionen av skatteutjämningsbidraget har riksdagen ganska nyligen fastställt. Varken regeringen eller riksdagen har angivit någon tidsplan för en ändring av beslutet.